Herr talman! I årets kompletteringsproposition syns inte skymten av den tredje vägen. Det är inte så konstigt. Socialdemokraternas felaktiga vägval efter återkomsten till regeringsmakten 1982 har fått Sverige att snabbt halka efter jämförbara länder. Vårt lands ekonomi uppvisar nu ett ovanligt väl utvecklat fall av den tvinsot som brukar kallas stagflation. Tillväxten uteblir under hela treårsperioden 1990/92, samtidigt som inflationen fortfarande ligger över 10 % i årstakt. Vad som förekommer i den reviderade finansplanen är däremot ett intenstivt spanande efter vad som kan tolkas som en förändring till det bättre. Finansministern tycker sig se vändpunkter lite varstans. Ibland blir längtan efter ljusglimtar så stark att den önskade utvecklingen beskrivs som redan uppnådd. Vad den internationella utvecklingen beträffar kan jag hålla med om att nedgången bör kunna bli både lindrig och kort. Det är inte omöjligt att den amerikanska ekonomin, som tidigt drabbades av recession, hinner vända uppåt före årets slut. Men förbättringen torde bli förhållandevis långsam med hänsyn till att varken inflationstakt eller räntenivå pressats ned så långt som normalt i en avmattning och dessutom skuldsättningen är ovanligt stor hos både företag och hushåll. Samtidigt kan den senare inledda konjunkturförsvagningen i Tyskland och andra kontinentala länder väntas fortsätta. Finansministern tycks föreställa sig att bara för att nedgången slog till tidigt även i Sverige, så kommer vårt land att höra till de första att ta sig ur den. Men här finns ingen automatik. Allt talar för att den svaghetsperiod Sverige nu är inne i blir både längre och djupare än på andra håll. Det sammanhänger med att det rör sig om inte bara en konjunkturdämpning av vanligt snitt, utan dessutom en strukturkris. I skydd av den stora devalveringen och den draghjälp utifrån som under 1980-talet följde på de stora industriländernas omläggning av den ekonomiska politiken i marknadsliberal riktning har socialdemokraterna länge kunnat undvika att ta itu med de strukturfel som högskattepolitiken och den offentliga utgiftsexpansionen har framkallat i vårt land. Konsekvenserna är tydliga för alla som vill se dem. Sverige ligger fast förankrat i den internationella tillväxtligans botten. Även om produktionen skulle öka med uppemot 1 % nästa år, kommer resursutnyttjandet att minska. Rekordhöga varselsiffror ger en försmak av vad som är att vänta. Enligt Handelsbankens ekonomer som reviderade sina siffror nyligen leder regeringens politik till att arbetslösheten blir 3 % i år för att nästa år stiga till 5 % i genomsnitt. Det är tal av en för vårt land i modern tid okänd storlek, och dit har alltså den tredje vägens politik fört oss. Jag måste fråga Hans Gustafsson och Allan Larsson: Hur kan ni kalla detta för rätt väg? Mot bakgrund av det försämrade arbetsmarknadsläget är det inget annat att vänta än att takten i lönestegringen avtar. Det är naturligtvis alldeles vilseledande, när finansministern helt tillskriver denna effekt Rehnberg-gruppens i och för sig behjärtade insatser. Allan Larsson talar uppenbarligen mot bättre vetande, när han påstår att löneglidningen helt skall utebli. Lönekostnaderna i industrin kan väntas öka med 8 % i år och kanske något mindre nästa år. Därmed är det fortfarande en bra bit ned till EG-nivån, vilket understryks av att produktiviteten utvecklas sämre här hemma. ''Inflationen är nu låg'', säger regeringen i den reviderade finansplanen. Men sanningen är att den aktuella inflationstakten, som sagt, överstiger 10 % och att den ännu i slutet av året kommer att ligga kring 9 % enligt regeringens egna prognosorgan konjunkturinstitutet och statens pris och konkurrensverk. Självfallet bör den minskade aktiviteten i vår ekonomi leda till att prisstegringen dämpas. Men kompensationsmekanismerna är många, och det tar tid att ta sig ner från de höga höjder där vi befinner oss. Att redan nästa år nå ned till inflationstakten i de viktiga EG-länderna, det ser jag som omöjligt, om vi inte resolut ger oss i kast med uppgiften att börja normalisera det svenska skattetrycket. Allan Larsson ser som en ljuspunkt att handels och bytesbalansen inte försämras i den takt som tidigare förutsetts. Men i själva verket är det ett svaghetstecken. En väsentlig förklaring är att den ekonomiska avmattningen medfört att behovet av importerade insats och investeringsvaror har minskat. Men underskottet i bytesbalansen fortsätter att växa, och vid sidan därav pågår utflyttningen av investeringskapital för fullt. Nu senast var det Modo som avbröt en färsk satsning i Domsjö och i stället köpte ett franskt pappersbruk för 1,5 miljard. Strömmen av direktinvesteringar i motsatt riktning är inte mer än en rännil. Konsekvensen blir att Sverige för att locka hit lättflyktiga lånemedel måste hålla en hög ränta. Visserligen har kronan äntligen kopplats till ecun, vilket vi moderater förespråkat sedan mitten av 1980-talet, och det har som väntat lett till en viss räntesänkning. Men med hänsyn till möjligheten av en lägre inflationstakt blir realräntan i Sverige mycket hög. Och det avhåller naturligtvis ytterligare både svenskar och utlänningar från att satsa i vårt land. Herr talman! När socialdemokraterna -- till skillnad från det stora flertalet ekonomer -- påstår att Sverige är på rätt väg och att det snart vänder uppåt, är motivet naturligtvis i första hand valtaktiskt. Handlingsmönstret känns igen från 1985 och 1988. Det var med tanke på förra valrörelsen som Allan Larssons företrädare skrev: ''Vi beskrev landets ekonomi i alltför ljusa färger... Efteråt har jag haft välgrundad anledning att fråga mig hur jag kunde medverka till att socialdemokratin gick till val på ett program som egentligen var ohållbart, ekonomiskt sett.'' Har även den nuvarande finansministern låtit sig gripas av valfebern? En tillkommande viktig orsak till skönmålningen är dessutom att den ljusa framtidsbilden ursäktar avsaknaden av ekonomisk-politisk förslag i kompletteringspropositionen och inför den kommande mandatperioden. Socialistisk ideologi och socialdemokratisk politik rymmer helt enkelt inte de åtgärder som den nuvarande situationen kräver. För mig är det alldeles obegripligt att regeringen inte medger att nedrivna gränshinder i Europa kommer att ställa krav på en sänkning av Sveriges rekordhårda skattetryck. Det är lika svårbegripligt som att regeringen räknar med att kunna få fart på den svenska ekonomin utan skattesänkningar. Det är inte ekonomin som kommit till en vändpunkt -- det är regeringen som nått sin ändpunkt. Motvilligt har finansministern i handling tvingats erkänna detta. Och efter segt motstånd har socialdemokraterna här i riksdagen anslutit sig till ståndpunkter som vi moderater länge drivit. Marginalskatterna har sänkts och kommunalt skattestopp införts. Sverige skall gå med i EG. Det blir ingen förtida avveckling av kärnkraften under 1990-talet, men däremot både Öresundsbro och reklam-TV. Och nu senast har alltså avregleringen av kredit och valutapolitiken fullföljts med kronans knytning till ecun. Dessa exempel på omprövning skulle kunna mångfaldigas. Problemet är bara att när socialdemokraterna skall föra borgerlig politik, blir det halvhjärtat och senfärdigt. Inte minst på det ekonomiska området är det uppenbart att socialdemokraterna har gjort sitt. De har egentligen inget ekonomisk-politikskt program. Nu sitter de mest och väntar på draghjälp från de konservativt styrda USA och Storbritannien. Men frågan är om gamla samband håller. Svenska storföretag kommer säkert att dra nytta av en internationell efterfrågeökning. Men mycket talar för att de möter den genom att öka sin produktion vid sina många nya enheter utomlands, där kostnadsnivån är lägre och produktiviteten utvecklas bättre. Industriförbundet har häromdagen presenterat en osedvanligt dyster bedömning, som pekar i denna riktning. Trots den brant fallande industriproduktionen i Sverige har inte den lediga kapaciteten ökat nämnvärt. Det måste tolkas så att företag och jobb denna gång avvecklas för gott i mycket större utsträckning än i tidigare nedgångar. Någon vilja till kapacitetshöjande investeringar kan inte heller spåras. Dessa förhållanden tyder på att det vid ett uppsving i världsekonomin inte blir den ekonomiska aktiviteten,utan arbetslösheten som stiger i Sverige, vilket normalt orsakar försiktighet med inriktning på hemmamarknaden. Låt mig bara påminna om -- i kontrast till allt talet om nära förestående vändpunkt och att kanske saker redan börjat gå uppåt -- att orderbristen ännu knappt nått fram till ett så viktigt område som byggsektorn. I en färsk bedömning säger Byggentreprenörerna att 1992 till 1994 blir kritiska år, då det inte kommer att handla om annat än att försöka övervintra. Men Allan Larsson hävdar alltså att krisen är övervunnen och att Sverige skall leda återhämtningen i världsekonomin. Jag måste medge att jag är förvånad över att en så till synes seriös person kan visa prov på en sådan måttlös fräckhet. Övertygelsen måste vara stark att bluffen aldrig kommer att synas, att det skall bli möjligt att skylla kommande svårigheter och bakslag på att en borgerlig regering har tagit över. Problemen i Sveriges ekonomi är enligt min mening så grundläggande att vägen tillbaka till tillväxt och ökad välfärd blir både lång och mödosam. Minst av allt löser de sig själva. Det behövs en snabb och kraftfull kursomläggning av det slag som vi moderater tillsammans med folkpartiet angett i programmet ''Ny start för Sverige''. Första förutsättningen för framgång är att vi slår vakt om och stärker marknadsekonomin och den enskilda äganderätten. Det är alltså raka motsatsen till socialdemokraternas planer på att förvandla AP-fonden till jättestora löntagarfonder, som verkligen får resurser att socialisera det svenska näringslivet. Hur kan någon, efter att ha sett vart socialismen har lett i öststaterna, ändå planera en socialiseringsaktion utan motstycke i vårt land? I stället måste ägandet spridas bland de enskilda medborgarna. Som ett led i detta blir det första som sker, när Sveriges riksdag fått borgerlig majoritet, att löntagarfonderna avvecklas. Så snabbt som möjligt skall vi också växla över från den tredje vägen, som visat sig leda så fel, till Europavägen. Men det räcker inte med den åtgärd som nu är nära förestående: att lämna in en ansökan om medlemskap i EG. Det gäller också att verkligen vilja bli medlem och att anpassa sig till de krav på förändringar som ett medlemskap ställer. Regelverket i vårt land måste närmas till förhållandena i EGs medlemsländer. Mest påträngande blir då nödvändigheten att sänka skattetrycket. Som statsministern så riktigt påpekat är det de höga skatterna som gör Sverige unikt. Men den särställningen blir ett svårt handikapp, när gränshindren försvinner i Europa. Många skatter skulle behöva minskas mycket. Men allt kan inte göras på en gång. De mest skadliga skatterna måste sänkas först, och måttstocken blir då vad som mest medverkar till flyttning utomlands. Dit hör de pålagor på sparande och företagande, som ligger bakom den av mig redan påtalade investeringsflykten. Den höga indirekta beskattningen riskerar att driva ut handeln till andra länder. Men momsen behöver sänkas generellt -- inte bara omfördelas som regeringen nu verkar vara inne på efter sin senaste helomvändning. Därtill måste den höga turistmomsen, som i dag verkar självförstörande genom att driva fritidsaktiviteter ut ur landet, återföras till sin tidigare relativa nivå. Och för att förbättra Sveriges kostnadsläge blir det också nödvändigt att sänka löneskatten, dvs. den del av arbetsgivaravgifterna som inte svarar mot några sociala förmåner. Återställd budgetbalans har länge utmålats som en bestående framgång för den tredje vägens politik. Så sent som i januari -- när halva det innevarande budgetåret hade gått -- vidhöll regeringen att underskottet skulle stanna vid drygt 2 miljarder kronor. I kompletteringspropositionen räknades det upp till närmare 20 miljarder. Nu tyder aktuella bedömningar på en nivå mellan 25 och 35 miljarder. Mot denna bakgrund är det naturligtvis alldeles orealistiskt att det negativa saldot nästa år med oförändrad politik skall krympa ned till 10 miljarder. Återigen visar det sig att industrivärldens högsta skatter inte garanterar budgetbalans, eftersom de samtidigt motverkar den ekonomiska tillväxten som behövs för att bära upp den offentliga verksamheten. För att förebygga underskott i de offentliga finanserna måste utrymme för nödvändiga skattesänkningar skapas genom besparingar på den offentliga utgiftssidan. Det är vidare angeläget att avreglera ekonomin och bryta upp de offentliga monopol som gäller för t.ex. barnomsorg, utbildning och vård. Statliga tillgångar som företag och skogsmark kommer i princip bättre till sin rätt i enskilda händer och skall därför säljas. Men de inkomster som denna privatisering ger skall inte gå till konsumtion. De behövs för att rätta till senare års försummelser på infrastrukturens område -- det gäller vägar och broar, men också högre utbildning och forskning, där Sverige måste bli mycket bättre, om vi vill konkurrera med andra länder. Herr talman! Innehållet i plattformen Ny start för Sverige går igen i förslagsdelen av den gemensamma moderatliberala partimotionen. Det är inte bara den rätta vägen -- det är den enda väg som kommer att visa sig framkomlig för att åter nå ekonomisk tillväxt samt ökad sysselsättning och välfärd. Därför är det glädjande att möjligheterna att snabbt slå in på den har förbättrats i och med att vi i finansutskottet kunnat nå samförstånd med centerpartiet om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och principerna för budgetpolitiken. Ty det är inte likgiltigt vem som får ansvaret för förverkligandet eller vem som skall anföra marschen på den rätta vägen. På samma sätt som socialdemokratisk politik naturligtvis bäst drivs av socialdemokraterna själva, måste det vara en fördel att borgerliga förslag, grundade på marknadsekonomi och enskilt ägande, genomförs av dem som verkligen tror på förslagen. De skall genomföras av dem som helhjärtat och utan ideologiska hinder verkligen vill göra sitt bästa för att ge Sverige en ny start. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 1, 6, 13, 22 och 25 i finansutskottets betänkande 30.

Herr talman! Den viktigaste uppgiften för den ekonomiska politiken är att skapa riktiga jobb, som varar och ligger i Sverige. Denna uppgift klarar inte socialdemokraterna. Det är, tycker jag, ett hån mot de varslade och de arbetslösa när finansministern åker land och rike runt och pratar om en vändpunkt och om att Sverige är på rätt väg. Varje dag är tidningarna fulla av notiser om mångdubblade varsel och hundratals uppsagda. Oxelösund. Den värsta sommaren på tio år för att finna feriejobb. 12 000 nya varsel under maj månad. Jag tycker att dessa siffror talar för sig själva. Socialdemokraterna tycks inte ha någon politik för att ändra på detta, i alla fall ingen som framgår av dagens betänkande. Det framgår inte heller i något av de många tal som finansministern på senare tid har hållit. Socialdemokraterna har nu regerat under nio år. Under de första åtta åren var det den s.k. tredje vägen som gällde. Enligt samstämmiga omdömen har den nu kapsejsat. Inte ens Ingvar Carlsson eller Allan Larsson talar om den som framgångsrik -- än mindre dess fader, Kjell-Olof Feldt, som helst vill glömma bort alltihop. Under det sista av dessa nio år har den ekonomiska politiken lagts om. I stora stycken är det förslag från de borgerliga partierna som då har genomförts. Det gäller en del besparingar i de offentliga utgifterna. Det gäller förändringar i sjukpenningen, införande av sjuklön, energipolitiken, ansökan om medlemskap i EG och anknytningen av kronan till ecun. Och det gäller skattereformen av vilken det viktigaste trots allt är kvar. Jag tycker att dessa beslut är bra. Men det tycker tydligen inte socialdemokraterna. Det verkar som om ni snarast skäms över att ni har bidragit till dessa beslut. Vi har tvingats, säger ni, av riksdagen, av utländska spekulanter, av den internationella konjunkturnedgången. Egentligen tycker vi inte om dem -- så tycks ledande socialdemokrater resonera. Ingvar Carlsson säger t.o.m. att egentligen hade det varit bättre för ekonomin om stopp-paketet från februari 1990 hade gått igenom. Det vittnar, tycker jag, om en sällsynt dålig insikt i ekonomiska förhållanden när Sveriges statsminister tror att en total reglering av alla priser, löner och hyror skulle kunna lösa något enda problem i Sverige. Det är tvärtom mycket mer avreglering som behövs. Finansministern -- som i dag tydligen gör något annat -- ägnar sig nu helhjärtat åt -- som jag ser det -- två destruktiva uppgifter. För det första ägnar han sig åt att baktala och svartmåla vårt och moderaternas program Ny start för Sverige. Därigenom tror han sig förmodligen dölja att socialdemokraterna inte har något eget program. Hans andra insats är att sprida kvalificerad desinformation om det ekonomiska läget. Han talar om vändpunkten, som enligt honom närmar sig med stormsteg. Ibland blir han -- som Lars Tobisson nämnde -- så fångad av den egna retoriken att vändpunkten redan tycks ha kommit. Jag måste fråga Allan Larsson och Hans Gustafsson om de anser att Sverige enbart har konjunkturproblem. Menar de att Sveriges ekonomiska svårigheter automatiskt går över när utlandskonjunkturen vänder? I så fall är de nog de enda personer som sysslar med ekonomi som har den uppfattningen. Alla andra ekonomer inser nämligen att Sverige, förutom konjunkturproblemen, också har strukturella problem. Strukturproblem går inte över av sig själva. Den internationella konjunkturen kan vi inte påverka men vi både kan och måste i Sverige fatta egna beslut för att lösa strukturproblemen. Vad som nu håller på att hända är att svensk industri flyttar ut arbetstillfällen i allt snabbare takt. De skaffar sig underleverantörer i utlandet. I den processen finns ingen vändpunkt. Det som en gång försvinner kommer aldrig tillbaka. Det är bra att de stora företagen internationaliseras, men det är inte bra att inga utländska företag vill investera i Sverige. Och det är sannerligen inte bra att så få mindre och medelstora företag växer upp till större. Om denna utveckling tillåts fortsätta försvinner den industriella basen i Sverige, och det leder till fortsatt stagnation och sämre standard för hushållen. Detta är det verkliga hotet mot Sveriges välfärd. Utan industriell tillväxt skapas inget utrymme för viktiga förbättringar vare sig för löntagare i allmänhet eller för de svaga grupper som ingår i det som vi i folkpartiet liberalerna brukar kalla för det glömda Sverige; det är äldre -- stora förbättringar behövs i äldrevården --, handikappade och flyktingar. Ett tecken på att denna industriella urgröpning redan har börjat är att kapacitetsutnyttjandet i Sverige i vissa avseenden fortfarande är högt, trots att industriproduktionen minskar. När produktionen minskar ökar normalt den lediga kapaciteten så att produktionen kan ta fart igen om efterfrågan ökar. Men så tycks det inte vara nu. Det finns ingen större ledig kapacitet. Det betyder att en ganska liten efterfrågeökning riskerar att mycket snabbt leda till att Sverige slår i kapacitetstaket igen. Det enda botemedlet mot detta är ökade industriinvesteringar och ökad produktivitet. Det kräver ganska stora förbättringar i Sverige -- ett positivt näringslivsklimat, särskilt för de mindre och medelstora företagen. Det är nu vi måste se till att en konjunkturuppgång inte leder till överhettning igen. Det är nu vi måste förebygga stigande inflation och stigande underskott i bytesbalansen senare. I stället gör regeringen ingenting. Industrins investeringar minskar, och de fortsätter att minska även nästa år. Lönsamheten i verkstadsindustrin är usel, den sämsta på mycket länge, särskilt i de svenska anläggningarna. Jag hade tänkt fråga Allan Larsson men jag ställer i stället frågan till Hans Gustafsson: Vad vill ni säga till dem som skall skapa morgondagens jobb i Sverige? För att vilja expandera och skapa nya jobb behöver de stabila spelregler och en tilltro till god lönsamhet för produktion i Sverige. De behöver en flexibel ekonomi. De behöver konkurrens på lika villkor, tillgång till riskkapital och inte minst välutbildad personal. Detta finns i vår och moderaternas plattform Ny start för Sverige, men det saknas totalt i de socialdemokratiska beskrivningarna. Det Allan Larsson och Hans Gustafsson erbjuder är hot om socialisering genom AP-fonden, hot om högre skatt på företagens arbetande kapital, fortsatt utestängning från viktiga marknader för sociala tjänster, fortsatt högt skattetryck och en försämrad utbildningspolitik i Sverige. Med en sådan politik kommer det aldrig att gå att få fart på Sverige behöver en ny start. Om merparten av detta är vi också överens med centerpartiet, vilket framgår av den gemensamma reservationen. Centralt i denna Ny start för Sverige är medlemskap i EG. Det är utmärkt att Sverige nu lämnar in en ansökan om medlemskap, men som Lars Tobisson nämnde räcker inte det. Vi anser att en ny regering måste agera aktivt på ja-sidan i den folkomröstning som skall ske i anslutning till valet Likaså centralt är skattepolitiken. Det står i det betänkande från finansutskottet som vi behandlar i dag att socialdemokraterna vill sänka skatterna på sikt. För några år sedan sade Ingvar Carlsson att målet var att komma ner till 50 % skattetryck. I stället har motsatsen skett -- skattetrycket har nu ökat till över 56 %. I sina anföranden på senare tid har Allan Larsson uttryckt sig oerhört negativt om alla andra partiers ambitioner att sänka skatterna. Alla konkreta förslag att sänka någon enda skatt bemöts av finansministern med att detta hotar välfärden. Jag inser att statsministerns forna tal om 50 % skattetryck förmodligen inte var allvarligt menat, utan det var en valbluff, men det borde ändå vara litet besvärande för socialdemokraterna att så tydligt anklaga statsministern för högerpolitik. Det är ju vad det kallas när vi andra vill sänka skattetrycket ner mot 50 %. Jag hade tänkt försöka bidra till ett ökat samförstånd mellan statsministern och finansministern och fråga Allan Larsson om det verkligen inte finns någon enda liten skatt som han vill sänka, om alla dagens skatter är heliga miniminivåer. Jag kan överlåta åt Hans Gustafsson att i mån av intresse besvara frågan. Herr talman! De senaste dagarna har tidningarna varit fulla av socialdemokraternas misslyckande med budgetpolitiken. Nu ökar budgetunderskottet i rasande takt. I januari var bedömningen ett underskott på blygsamma 3 miljarder kronor. I går sade riksrevisionsverket att det låg på minst 25 miljarder, och riksbanskchefen varnar för att det i år, det budgetår som är slut om två veckor, kan bli upp emot 35 miljarder kronor. Underskottet har alltså tiodubblats på cirka fem månader, vilket är utomordentligt oroande. Jag hoppas att finansministerns sena ankomst innebär att han kommer att redovisa för kammaren, i dag och nu, om och i så fall hur han tänker sig att attackera detta växande budgetunderskott. Jag skulle kunna ställa en förberedande fråga till Hans Gustafsson: Vilka besparingar tänker ni lägga fram förslag om till hösten om ni får chansen? Blir det mer besparingar på sjukförsäkringen? Arbetsskadeförsäkringen? A-kassan? Bostadssubventionerna? Statsbidragen till kommuner och landsting? På en del av dessa områden har vi från folkpartiet liberalerna föreslagit besparingar, men att döma av de socialdemokratiska kommentarerna till dessa besparingsförslag anses de vara uttryck för en löntagarfientlig högerpolitik. Jag skulle därför vilja veta: Vilka är de socialdemokratiska alternativen till våra besparingar? Om finansministern inte kan redovisa några besparingar alls återstår bara skattehöjningar. Vilka skatter är det i så fall som socialdemokraterna har tänkt sig att höja? Ett inte så litet dilemma både för Allan Larsson och för Hans Gustafsson ligger i att fortsatta skattehöjningar enligt dagens betänkande är skadliga för den ekonomiska tillväxten. Slutsatsen blir att besparingar är högerpolitik och skattehöjningar förstör tillväxten. Hur tänker då socialdemokraterna lösa problemet med budgetunderskottet? Herr talman! Det finns tre mycket klara skiljelinjer mellan en borgerlig och en socialdemokratisk politik. Vår politik vill förändra och förbättra. Socialdemokraternas politik tycks gå ut på att allt är bra som det är. Den första skiljelinjen rör skatte och utgiftspolitiken, som jag just har berört. Vi vill sänka skatter och utgifter. Tydligen är socialdemokraterna motståndare till alla förändringar. Nuvarande budgetutveckling gör att det blir svårare att sänka skattetrycket, men det är precis lika nödvändigt att göra det ändå. Den andra skiljelinjen mellan borgerlig och socialdemokratisk politik rör själva grunden i marknadsekonomin. Marknadsekonomin bygger på enskilt ägande. Enskilt ägande uppstår bara om det finns enskilt sparande, positivt enskilt sparande. Hushållens sparande ökar nu, sannolikt på grund av skattereformen, från minus till noll och troligen något mer framöver. Men detta räcker inte på långa vägar för att få bukt med det totala sparandeunderskottet i svensk ekonomi. Därför vill vi ha mer stimulanser till enskilt sparande. Vi vill sälja statliga företag, sälja ut allmännyttans lägenheter till de hyresgäster som vill köpa sina bostäder Vi vill avveckla löntagarfonderna på ett sätt som stimulerar enskilt ägande och sparande, vi vill införa startsparande för barn och ungdomar, och vi vill ta bort de sociala avgifterna på de anställdas vinstandelar. Att stimulera enskilt sparande är för oss inte bara en ekonomisk nödvändighet -- det är också en ideologiskt viktig förändring. Vi vill skapa oberoende och självständiga människor, som själva får bestämma mer över sina egna liv. Ett sådant oberoende främjas av ett eget sparkapital. Regeringen har emellertid en helt annan åsikt. Regeringen vill inte ha enskilt sparande. Socialdemokraterna föredrar offentligt sparande. Det tydligaste exemplet på detta är det kommande förslaget om att AP-fonderna skall få rätt att köpa aktier i svenska företag för hundratals miljarder kronor. Så länge ett sådant socialiseringshot vilar över företagandet i Sverige går det inte att locka hit utländska investerare eller för den delen att förmå svenska företag att expandera här hemma. Den tredje skiljelinjen gäller synen på valfrihet och rätt att själv bestämma över viktiga sociala tjänster. I dagens betänkande ägnar socialdemokraterna mycket stort utrymme åt att argumentera mot den valfrihetsrevolution inom välfärdspolitiken som vi vill skapa. Det innebär att socialdemokraterna samtidigt argumenterar starkt emot mer konkurrens. Det är mycket konstigt. Det framstår alldeles klart i det här betänkandet att socialdemokraterna slår vakt om de offentliga monopolen med näbbar och klor. Det är hårdare skrivningar än på mycket länge, så det är ett allvarligt steg tillbaka. I betänkandet sägs t.ex. att den offentliga sektorn måste förstärkas genom att resurser överförs dit från andra sektorer. Där sägs att privata alternativ inte blir billigare eller mer effektiva och att de dessutom är fördelningspolitiskt oacceptabla. Där sägs att modellen med en dominerande offentlig verksamhet är nödvändig. T.o.m. det allmänna tal om värdet av konkurrens i största allmänhet som finns i regeringens kompletteringsproposition har utskottets socialdemokrater tydligen reagerat emot, för därav finns nästan inga spår. Monopol är dyra och ineffektiva. När det gäller produktion av s.k. vanliga varor och tjänster -- möbler, kläder och sådana ting -- har socialdemokraterna så smått börjat förstå detta. Det går visserligen trögt och ganska halvhjärtat och det är inte någon riktig entusiasm, men det rör sig ändå. Men i fråga om sociala tjänster såsom vård, omsorg och utbildning, är det tvärtstopp. Detta är mycket märkvärdigt. Konkurrens, mångfald och enskilda alternativ är precis lika viktiga för att få en effektiv användning av resurserna när det gäller produktionen av sociala tjänster som när det gäller att producera mat, kläder, möbler och annat. Motsatsen till effektivitet är slöseri. Vad socialdemokraterna förespråkar är i själva verket slöseri; medborgarna får inte valuta för sina skattepengar. En sådan politik vill vi ändra på. Jag skulle möjligen kunna förstå den socialdemokratiska motviljan mot privata alternativ om det vore så att de innebär att ''plånboken styr'', som ni brukar hävda. Men det är rent förtal när ni påstår det. Vi vill ha -- och det finns tydligt uttryckt i motioner och i våra skrivningar i övrigt -- en solidarisk, gemensam finansiering, precis som i dag. Det vi vill ändra på är produktionen -- det skall finnas en mångfald olika former av barnomsorg, sjukhem, ålderdomshem, skolor och liknande, att välja mellan. Den socialdemokratiska linjen bygger på förmynderi -- den offentliga sektorn skall tillhandahålla en enda form, och vill människorna inte ha den får de vara utan. Vi liberaler tror på självständiga individer som både kan och vill bestämma själva. Vi skall se till att det finns flera olika alternativ, och sedan får var och en bestämma själv vilket som passar just för de egna behoven. Den socialdemokratiska förmynderimodellen är negativ inte bara för konsumenterna utan också för de anställda, för alla dem -- oftast kvinnor -- som jobbar med vård, omsorg och utbildning. De har nämligen en mycket snäv arbetsmarknad i dag och egentligen bara en tänkbar arbetsgivare -- kommun eller landsting. Arbetsorganisationen är ovanligt centralstyrd, krånlig och byråkratisk på dessa arbetsplatser. De här kvinnorna får sällan möjligheter att lägga upp jobbet så som de själva vill och på det sätt som de av egna erfarenheter vet är bäst. De har få möjligheter att få utlopp för den egna yrkesstoltheten, och nästan inga möjligheter att starta ett eget företag, om de skulle vilja det. När kammaren behandlar jämställdhetspolitik brukar socialdemokraterna både tala och skriva ganska vackert om att jämställdhet mellan kvinnor och män skall genomsyra all politik, även den ekonomiska politiken. Men när vi nu behandlar den ekonomiska politiken visar det sig att detta bara är tomma ord. Den i praktiken förda socialdemokratiska politiken diskriminerar alla de förvärvsarbetande kvinnor som jobbar med vård, omsorg och utbildning. Herr talman! Den enda ekonomisk-politiska strategin som kan skapa riktiga jobb och ökad välfärd i Sverige finns i Ny start för Sverige.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

Herr talman! Efter regn kommer solsken, heter det i ordspråket. Det är en allmängiltig utsaga, som kan användas inom både meteorlogin och den ekonomiska politiken. För att ta det senare ämnet, som ju är föremål för dagens debatt, finns det förvisso en och annan ljusglimt. Den internationella konjunkturen förväntas vända uppåt. Så småningom kommer också den svenska konjunkturen att förbättras. Å andra sidan finns det fler saker som inger oro. När det gäller den ekonomiska utvecklingen befinner sig Sverige de facto i en lågkonjunktur. Arbetslösheten stiger, och antalet varsel om uppsägningar är nu rekordstor. Efter en konjunkturuppgång finns det risk för att arbetslösheten fortsätter att öka. Det finns ingenting som garanterar att Sverige följer med i en internationell konjunkturuppgång, i varje fall inte i samma takt som omvärlden. Statsbudgeten har börjat ge stora underskott. Företagen har inte på samma sätt som vid tidigare nedgångar byggt upp lager. Samtidigt slås produktionskapacitet ut i stor utsträckning. Detta ställer höga krav på finanspolitiken. En expansiv finanspolitik kan leda till att överhettningen kommer tillbaka. Räntorna kommer då att börja stiga igen, och det finns inga garantier för vad som händer med lönekostnadsutvecklingen efter det att det avtal som nu tecknats i enlighet med De strukturella problemen i svensk ekonomi kvarstår i allt väsentligt. Internationaliseringen -- inte minst den ökade samverkan inom EG -- kommer bl.a. att ställa krav på sänkta skatter och minskade offentliga utgifter. Mot denna bakgrund inger den debatt som förs om den ekonomiska utvecklingen oro. Det är ett betydande lättsinne som har brett ut sig de senaste månaderna. Regeringen, med finansministern i spetsen, tycks inte ha siktet inställt längre fram än till valet. Allan Larsson har ägnat flera artiklar åt att föra den ekonomiska debatten bort från de grundläggande problemen i svensk ekonomi för att i stället diskutera när vändpunkten i konjunkturen kommer. Den 13 maj skrev Allan Larsson på DN-debatt: ''Vi är på rätt väg när det gäller den ekonomiska politiken. Vi kan nu se framför oss ett nytt mönster i tillväxten, en expansion inom den konkurrensutsatta sektorn på 2,5 procent nästa år, medan den skyddade sektorn hålls tillbaka och bara växer med 0,5 procent.'' Ja, det är bra att regeringen är på rätt väg -- äntligen! Den tredje vägen ledde ju åt fel håll enligt den uppfattning som Larssons företrädare numera har. Det som oroar är dock den passiva trosvissheten. Kompleteringspropositionen är ett bevis för den nya inställning som man numera har. Det är för övrigt mycket tunnsått med konkreta förslag. Det är uppenbart att ytterligare åtgärder tydligen inte längre bedöms som nödvändiga. Det är inte längre fråga om ''blodigt allvar'', som finansministern inledde sin karriär med att säga. Enligt min uppfattning bör en finansminister präglas av en sund skeptisism. Han eller hon måste också försöka se bortom nästa kurva. Men Allan Larsson är i stället närmast ohämmat optimistisk med anledning av den konjunkturvändning han anser kommer att inträffa till hösten. Det är närmast pinsamt att riksbankschefen Bengt Dennis nu fått gå ut med varningar för ett ökat budgetunderskott. Men det är inte bara regeringen som bidragit till att ge den ekonomiska debatten en lätt oansvarligt prägel. De förslag till omfattande sänkningar av skattetrycket som den senaste tiden har presenterats av flera organisationer är inte användbara för den som vill föra en ansvarfull ekonomisk politik eller en bibehållen generell välfärdspolitik. Herr talman! Den nedgång i den internationella konjunkturen som inträffar i år blir troligen förhållandevis kortvarig. De flesta optimistiska prognoserna är avhängiga av en snar uppgång i den amerikanska ekonomin. Några säkra tecken på en sådan uppgång finns dock ännu inte. En vändning i den brittiska ekonomin och en begränsad dämpning i Tyskland är också viktiga faktorer för de internationella prognoserna. Även i dessa länder är utvecklingen osäker. Den svenska konjunkturen är fortsatt svag. Industriproduktionen och orderingången det första kvartalet i år var i stort sett oförändrade i förhållande till sista kvartalet i fjol. Arbetslösheten hade i april fördubblats på ett år, samtidigt som antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder hade ökat kraftigt. Antalet varsel om uppsägning var i april större än vid någon mätning sedan dessa startade personer varslats om uppsägning. Det kan jämföras med 9 000 personer samma period förra året. Importen framför allt av investeringsvaror har sjunkit, vilket gör att handelsbalansen har förbättrats. Konsumentprisutvecklingen har dämpats i förhållande till de mycket höga nivåerna i början av året. De utbetalade socialbidragen har ökat med 14 % i löpande priser under första kvartalet i år. Detta kan i inte ringa utsträckning antas bero på de kraftiga hyreshöjningar som genomfördes i februari. Mycket allvarligt är också det snabbt växande underskottet i statsbudgeten. Riksräkenskapsverkets nya prognos för innevarande budgetår pekar, som redan har nämnts, på ett minus på minst 25 miljarder kronor. Långtidsbudgeten talar om ett ännu större underskott. Jag skulle vilja fråga socialdemokraterna: Vilka åtgärder har ni tänkt att vidta för att minska det bekymmersamma budgetunderskottet? Vi hoppas naturligtvis att vi får ett svar på den frågan i debatten i dag. Konjunkturnedgången har således fördjupats under 1991. Nedgången i den svenska ekonomin är inte framför allt resultatet av den dämpning som i år sker internationellt utan av en felaktigt förd ekonomisk politik i Sverige. Sverige har haft en sämre ekonomisk utveckling än jämförbara länder, och den socialdemokratiska regeringen är helt ansvarig för detta. Kompletteringspropositionen ger enligt centerns uppfattning en alltför glättad bild av utsikterna för den svenska konjunkturen. De oberoende konjunkturbedömningar som gjorts bl.a. av bankerna talar också med något undantag genomgående om en ännu svagare utveckling. Centern, moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna har i det betänkande som vi nu behandlar ett antal gemensamma reservationer på de väsentligaste områdena. Det gäller först och främst de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken men också principerna för budgetpolitiken. Vidare har vi en gemensam reservation om avveckling av löntagarfonderna. Vi avvisar också förslaget om utvidgade placeringsregler för AP-fonden. En första utgångspunkt för den ekonomiska politiken bör vara att den ekonomiska politiken skall ha sin grund i marknadsekonomin. En andra utgångspunkt är det sätt på vilket statsmakterna bör bedriva sin finans och penningpolitik. Grundläggande är en stram finanspolitik. Statsbudgeten skall i normalläget vara balanserad och summan av förändringar i den offentliga ekonomin finanspolitiskt neutral. Finanspolitiken bör inriktas på att genomföra de strukturella förändringar av ekonomin som är nödvändiga. Vi i centern anser också att det är angeläget att skattesänkningar kommer till stånd, men de måste kombineras med minskade offentliga utgifter. Grundläggande för den ekonomiska politiken är också att den valutapolitiska normen om en fast växelkurs upprätthålls. Penningpolitiken skall understödja den fasta växelkursen och medverka till att balansera samhällsekonomin. Den ekonomiska politiken måste ges en större långsiktighet genom att de grundläggande strukturfrågorna ges en ökad prioritet, genom att den ekonomiska politiken utformas så att en uthållig tillväxt skapas samt genom att statsmakterna ställer upp långsiktigt stabila spelregler för ekonomin. Det är viktigt att inflationsbekämpningen prioriteras. Därmed stärks konkurrenskraften och därigenom ökas på sikt sysselsättningen. En första uppgift för den ekonomiska politiken under de närmaste åren är att göra Sverige delaktigt i den ekonomiska och kulturella integration som sker i Europa. Sveriges skall eftersträva att bli medlem i EG. Jag tror att en av följderna av den europeiska integrationen liksom av den ökade internationaliseringen i övrigt är att utrymmet för skillnader i den ekonomiska politiken som Sverige kan upprätthålla gentemot andra länder snävas in. Stora skillnader riskerar att straffa sig genom utflyttning av kapital och människor med nyckelkunskaper samt mindre intresse för såväl svenska som utländska investeringar i Sverige. Vi har under det senaste året haft en utveckling där ett stort antal miljarder har gått ut ur landet till investeringar utomlands, medan väldigt litet har kommit tillbaka i form av investeringar i Sverige. En av de viktigaste uppgifterna för den ekonomiska politiken är mot denna bakgrund att ställa om den svenska ekonomin för att möta internationaliseringen. En andra betydelsefull uppgift är att se till att den ekonomiska politiken främjar ökad produktivitet och tillväxt. Den ekonomiska tillväxten hämmas av det höga skattetrycket i Sverige. Det är nödvändigt att nå ett sänkt skattetryck, vilket är ett krav som också följer av det ökade europeiska samarbetet. Arbetet på att sänka skattetrycket måste ske stegvis, men det måste påbörjas omedelbart. En sänkning av skattetrycket underlättas av dels minskade offentliga utgifter, dels en förbättrad tillväxt. I första hand anser vi att sänkning bör ske av kapitalbeskattningen, mervärdeskatten och arbetsgivaravgifterna. Det är dessa typer av skatter som det är mest angeläget att sänka. Det är också viktigt att förmögenhetsskatten på arbetande kaptial i små och medelstora företag och att omsättningsskatten på värdepapper slopas. För att inte nödvändiga skattesänkningar skall leda till budgetunderskott som späder på inflationen måste den offentliga utgiftsandelen minska. Såväl den statliga som den kommunala konsumtionen måste hållas tillbaka. För att förbättra tillväxten är ett gott företagsklimat nödvändigt. Investeringar av såväl svenska som utländska företag i Sverige måste främjas. Det är då också viktigt att vi skapar bättre villkor för nyföretagande liksom för de mindre och medelstora företagen. Det gäller bl.a. småföretagens riskkapitalförsörjning och beskattningsreglerna för småföretagen. Det måste i större utsträckning bli möjligt och lönsamt att i Sverige utveckla forskningsidéer och omsätta forskningsresultat i produktion i företag. En tredje viktig uppgift är att rikta in den ekonomiska politiken på grundläggande strukturproblem. Den svenska ekonomin uppvisar stora strukturella brister. Inte minst det faktum att Sverige trots låg tillväxt uppvisat en stark överhettning de senaste åren är belägg för detta. Den ekonomiska politiken bör nu i större utsträckning ägnas åt att undanröja flaskhalsar och öka dynamiken i ekonomin. Jag tror att det är viktigt att riksdagen nu slår fast att stora satsningar måste göras på att rusta upp infrastrukturen och skapa ett modernt väg och järnvägsnät. På trafikpolitikens område har det förekommit många stora försummelser under det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet. Centern har för sin del föreslagit infrastrukturella investeringar på 10 miljarder kronor mer än regeringen för nästa budgetår. I vår motion har vi föreslagit att dessa investeringar skall finansieras i huvudsak genom utförsäljning av statliga företag. Det är nu viktigt att vi får fram medel så att vi kan åstadkomma betydande förbättringar på utbildningsområdet. Det gäller såväl grundskola och gymnasium som högre utbildning och forskning. Förslaget till avskaffandet av löntagarfonderna kan ge underlag för detta. Den offentliga sektorn måste förnyas. Viktiga inslag i denna förnyelse är avreglering, konkurrens och slopande av vissa monopol. Den offentliga sektorns resurser bör i framtiden riktas till kärnan i det offentliga ansvaret. Statsbidragssystemet måste förenklas, och antalet lagar och tvingande detaljregler från statens sida gentemot kommunerna minskas. Inte bara den offentliga sektorn kännetecknas av brist på konkurrens. Detsamma gäller även andra sektorer inom samhället, bl.a. energi-, byggnadsoch livsmedelssektorn. Det är viktigt att vi ser upp med den brist på konkurrens som finns på dessa områden. Utöver förenklingar och minskningar i regelsystemen är det viktigt att vi får en skärpt konkurrenslagstiftning. Det är också viktigt att näringsfriheten grundlagsfästs. Ett krav på den ekonomiska politiken måste vara att den tillväxt som uppnås skall vara långsiktigt hållbar. Detta förutsätter enligt vår mening att de restriktioner som miljön ställer är uppfyllda. Det kan ske genom marknadsekonomiska styrmedel, exempelvis miljöavgifter och miljöanpassade energiskatter, varvid produkter och verksamheter får bära sina miljökostnader. Det är nu nödvändigt att vi utnyttjar den moderna kommunikationstekniken för att minska betydelsen av geografiska avstånd. Man måste slå fast att den produktionsförmåga som finns i alla delar av landet skall tillvaratas. Det sker inte i dag. Vidare är det viktigt att vi får en bättre regional balans för att därigenom under en högkonjunktur minska risken för överhettning och bidra till att hålla nere inflationen. Arbetslöshet får inte användas som ett medel i den ekonomiska politiken. Arbetslöshet skall motverkas genom satsningar på en väl fungerande arbetsmarknad, arbetsmarknadsåtgärder med tonvikt på utbildning, utbyggd infrastruktur över hela landet och satsning på rehabilitering och bättre arbetsmiljö. Det är en stor skandal att ungdomsarbetslösheten i dag är så stor som den är. Det är också nödvändigt att i fortsättningen skapa utvecklingsförutsättningar runt om i hela landet. Där har samhället ett stort ansvar. När det gäller långtidsarbetslösheten är det viktigt att komma ihåg att merparten av sjukersättningen går till dem som är sjuka under en längre tid. Det är helt nödvändigt att det görs ordentliga insatser på rehabiliteringsområdet och att förebyggande organisationsförändringar företas. Sköter vi inte detta kommer vi återigen att gå in i en högkonjunktur med ett stort antal människor stående utanför arbetsmarknaden. Vid föregående högkonjunktur stod ungefär en halv miljon människor utanför arbetsmarknaden på grund av ohälsa. Det är en situation som inte får upprepas. Därför är de nya arbetslivsfonderna intressanta instrument. Med hjälp av dem kan man vid förändrad organisation minska behovet av rehabiliteringsinsatser. Enligt centerns uppfattning måste Sverige med kraft arbeta för att vi inte skall hamna i en situation med hög arbetslöshetsnivå i stil med andra länder. Vi måste se till att vi inte har så många långtidsarbetslösa, vilket är kännetecknande för ett antal länder i Västeuropa. Det är också viktigt att vi ser till att det totala sparandet i ekonomin ökar. Det är inte minst viktigt för att minska underskottet i bytesbalansen och ge utrymme för ökade investeringar. En politik som leder till bestående överskott i den offentliga sektorn kan vi inte ha. I stället menar vi i centern att vi måste ha en politik som stimulerar till ökat enskilt sparande. Det bidrar till en decentraliserad samhällsutveckling och medför ökad ekonomisk trygghet för hushållen, genom att sparandet blir en finansiell buffert. Det är också helt nödvändigt att riksdagen nu bestämt avvisar olika typer av fondsocialistiska förslag. Löntagarfonderna skall avvecklas och tillgångarna bl.a. utnyttjas som spar och ägandestimulans. AP-fonderna skall inte ges vidgade placeringsregler. Det är viktigt, tycker jag, att komma ihåg att framtidens pensioner inte tryggas genom ett omfattande förstatligande av näringslivet, utan genom en god ekonomisk utveckling i kombination med ett ökat personligt sparande. Det är först då vi kan klara framtidens pensioner på ett riktigt sätt. En viktig del av den ekonomiska politiken är att vi långsiktigt tillgodoser behovet av energi och granterar tillgången på energi. Vi i centern förutsätter att ingångna avtal hålls. När det gäller budgeten har vi i centerpartiet i en särskild reservation tagit upp vårt alternativ. Vi förordar, tillsammans med folkpartiet och moderaterna -- om ändock inte samma budget -- en starkare budget än regeringen. Den budget som centern föreslår avviker på ett stort antal punkter från regeringens syn på hur statens budget skall se ut. Jag vill också ta upp frågorna om differentierad moms. För det första skall sägas att vi i centern naturligtvis är nöjda med att allt fler partier ansluter sig till vår syn på dessa frågor. Vi ser det som en stor framgång för centerpolitiken och hälsar dessa partier välkomna i gemenskapen. Det gäller matmomsen och momsen på serveringstjänster, där det nu finns en klar majoritet i riksdagen efter det att socialdemokraterna markerat en ändrad ståndpunkt i dessa frågor. En sänkt matmoms är viktig för att åstadkomma en bättre fördelningsprofil på skattepolitiken och för att minska bidragsberoendet. Sänkt matmoms innebär också en nödvändig harmonisering till EG. Även om ett direkt beslut och ett bifall till centerns motion hade varit bättre, är det dock tillfredsställande att riksdagen nu ställer sig bakom kravet som sådant och gör ett tillkännagivande till regeringen. Gustafsson, det är ganska svårt att förstå socialdemokraternas ''trixande och fixande'' i den här frågan för att se till att förslagen inte genomförs. Ett parti som under mandatperioden först avslår alla förslag och sedan någon vecka före riksdagsslutet själv lägger fram förslaget blir inte ett särskilt trovärdigt parti. Jag vill därför fråga finansutskottets ordförande: Vad är skälet till att socialdemokraterna inte nu vill se till att momsen sänks? Om ni menar allvar med vad er grupp har beslutat, borde ni vara beredda att stå för det nu, i dag, och se till att det aktuella lagförslaget genomförs. Fyra av riksdagens sex partier, dvs. mandatmässigt en ganska stor minoritet, står nu också bakom en sänkt beskattning av turistnäringen. Den s.k. turistmomsen försvagar numera som alla vet, bytesbalansen och försämrar möjligheterna för en viktig framtidsbransch. Inte minst på mindre orter är turismen viktig. En sänkt turistmoms är viktig för utländsk turism i Sverige, men inte minst är den viktig för svensk turism i landet. Centerns förslag är att återgå till den tidigare momsnivån på turismen. Med tanke på turistmomsens klart skadliga effekt är det faktiskt anmärkningsvärt att det inte gått att skapa full enighet om en sänkning. Det skall därför bli intressant att höra vad vänsterpartiet har att föreslå i dag, eftersom socialdemokraterna har bestämt sig för att inte fatta några beslut före valet. Några vägande ekonomiska skäl för att ha kvar turistmomsen på nuvarande nivå finns nämligen inte enligt centerpartiets uppfattning. Jag vill sluta med att säga att det är viktigt att vi får en bättre ekonomisk politik. För att få det är det viktigt med ett regeringsskifte. För att få en starkare ekonomisk politik menar vi i centern att vi i längden också måste se till att få ökade inslag av regionalt tänkande. Vi måste slåss för en rättvis fördelningspolitik och för en god miljö. Det tror jag är en förutsättning för att 90-talets viktigaste ekonomiska frågor skall kunna hanteras. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 6, 14, 22 och 26.

Herr talman! Riksdagens vågmästarparti har äntligen medgett att momsen på mat kan sänkas. Därmed ansluter sig regeringspartiet till den för vanliga människor självklara uppfattningen att mat inte skall beskattas i onödan. Det har tagit 20 år och förlusten av 15 % av valmanskåren i opinionsundersökningar för socialdemokraterna att komma till denna slutsats. Dock fortsätter regeringens och socialdemokraternas obeslutsamhet. Trots att det finns en klar majoritet för sänkt moms på mat under nuvarande vårriksdag, skjuter socialdemokratin avgörandet till hösten. Det tycker jag är onödigt och riskfyllt. I 20 år har vänsterpartiet drivit frågan. Namninsamlingar, fackliga uttalanden och opinionsundersökningar har visat att kravet på borttagande av moms på mat har ett mycket kraftigt stöd i folkdjupet. Det är en stor seger för vårt krav, trots att socialdemokratin i dag vill skjuta upp beslutet. Men fortfarande har socialdemokratin som sagt chansen att ändra sig, för vänsterpartiet föreslår en sänkning av matmomsen från 25--15 %. Finansieringen sker genoma tt momsen ligger kvar på samma nivå som nu på övriga varor. Jag ställer samma fråga som Gunnar Björk: Fins det inte en risk, Hans Gustafsson, för att vanliga människor på något vis känner förakt för och mister förtroende för politikerna, när de vet att ett sådant här viktigt krav kan genomföras nu och ändå görs det inte? Många matematiker, ekonomer och skattebyråkrater har låtit påskina att det inte är någon vinst för vanliga människor att momsen på mat tas bort. Det är också för krångligt, säger de. De har fel. De har lika fel som när regeringen med Erik Åsbrink i spetsen med räknetabeller försöker övertyga låginkomsttagare, vanliga arbetare, att de tjänar på skatteomläggningen. En sänkning av momsen på mat ger låginkomsttagarna en bättre trygghet i tillvaron, genom att maten inte är alltför dyr. Det är en seger för värderingen att livets nödtorft inte skall beskattas lika hårt som övrig konsumtion. Politiken skulle uppfattas väsentligt mycket positivare i samhället om beslut grundade sig på människors sunda förnuft i stället för på den ständigt pågående matematiska exercis som ekonomerna ägnar sig åt. I den svenska folksjälen finns en känsla av att samhällsutvecklingen gått fel. Inkomst och förmögenhetsklyftor ökar. De välbeställda fixar och ställer med förmåner och spekulationsvinster, medan det arbetande folket inte får någonting med. SCB-siffror visar att vi nu har fått 400 000 nya miljonärer under 80-talet, alltså en mångdubbling av antalet. Samtidigt växer klyftorna i samhället: ensamförsörjande unga familjer får allt mindre pengar över och inte minst kvinnorna drabbas av denna utveckling. Det är kvinnorna som representerar den stora låginkomsttagargruppen i samhället. De rika blir alltså rikare och de fattiga blir allt fattigare. Klyftorna mellan arbetare och tjänstemän växer. Arbetarfamiljerna blir allt fattigare. De riktigt stora klippen under 80-talet gjordes på aktiemarknaden. Det var överklassen och den övre medelklassen som tjänade mest på börsen under rekordåren. De 450 rikaste familjerna ökade sin andel av landets samlade förmögenhet. Nu äger de ännu mera av Sveriges tillgångar. När de rika blir allt rikare och arbetarfamiljerna allt fattigare, är det naturligtvis resultatet av en högerinriktad utveckling. Min fråga till socialdemokratin och regeringen är: Hur skall denna utveckling kunna vändas? Det räcker väl inte med bara inflationsbekämpning? Krävs det inte en ordentlig fördelningspolitik i samhället? Men en sådan politik saknas totalt i dagens regeringspolitik. Högeralliansen, med centern som släpvagn, har egentligen uppnått ett av sina mål -- att öka klyftorna i samhället -- vilket är ett resultat av kapitalmarknadens villkor. Dessutom är det kanske värt att peka på det helt obegripliga i centerns hållning. Ena dagen agerar centern som ett utpräglat fördelningsparti. Andra dagen skriver man ihop sig med högeralliansen, vilken knappast gjort sig känd för att driva fördelningspolitik. Högerpolitikerna borde egentligen stråla av lycka. Men de förefaller tyngda av problem. Det som hänt under 80-talet räcker inte. Den generella välfärdspolitiken måste ytterligare undermineras. Privata försäkringar och lösningar kopplade till inkomster är lösningen framöver. Skattetrycket skall minskas samtidigt som industrins kostnader skall sänkas. Högerpolitiken har ett politiskt syfte, nämligen att förefalla vara fri från ideologiska förtecken. Det som sker i samhället är inte resultatet av medvetna värderingar utan av absolut ödesbestämda nödvändigheter. Samhällsutvecklingen måste ske genom ökade löne och förmögenhetsklyftor och kraftigt ökade företagsvinster. Allt skall vara privatägt. Naturligtvis beskrivs en anslutning till EG som en nödvändighet, inte som ett politiskt val av framtidsinriktning. I klartext alltså: Det är egoismen, den starkes rätt och kapitalets vinstintressen som skall utvisa den ideologiska färdriktningen, förklädd till vetenskap och tvingad nödvändighet. I sin tjänst har högern nationalekonomerna, som det senaste årtiondet presenterat ekonomiska teorier; den ena mer elegant än den andra. Försöken att åstadkomma vetenskaplig trovärdighet är de borgerliga ekonomernas kännemärke. Men deras vetenskap kännetecknas av samma träffsäkerhet som SMHIs femdygnsprognoser och är grundad på medvetna förutbestämda ideologiska ståndpunkter. I kölvattnet av denna utveckling utropade för någon vecka sedan en av inneekonomerna att han längtade -- efter två -- tredjedelssamhället. Bakom den välpolerade högerfasaden skymtar alltså de verkliga syftena med högeralliansens politik. Det är de här ekonomerna som visar vart vi är på väg. Inser socialdemokraterna verkligen den här faran? När den tredje vägen misslyckades bereddes marken för högeralliansen. Gjorda eftergifter till högerpolitiken under den här valperioden har ytterligare förstärkt högerutvecklingen i samhället: skatteomläggningen, försämringarna i sjukförsäkringen, det svikna vallöftet om föräldraförsäkringen samt förslag till strejk och lönestopp. Allt detta är exempel på regeringsåtgärder som har försvagat arbetarrörelsen och stärkt högern. Regeringens EG-omsvängning förra hösten är också en symbol för den maktlöshet och handfallenhet som finns inom regeringspartiet. Parollen att SAP skulle vara den bäste förhandlaren när det gäller ett EG-medlemskap är egentligen föga trovärdig, eftersom den vardagliga politiken sätter sina tydliga spår i form av eftergifter åt höger. Socialdemokratin har alltså handskats vårdslöst med arbetarrörelsens traditioner. Var finns viljan att åstadkomma ett solidariskt och rättvist samhälle? Var finns alltså den viljan i praktisk handling? Håller inte SAP på att begå samma misstag med sin högeranpassning i politiken som när det gällt medbestämmandet i arbetslivet -- dvs. odlas inte illusionen att man hand i hand med kapitalet skall genomföra ett välfärdssamhälle? Sedan tackar SAP för sig och proklamerar klasskamp. Innehåller inte socialdemokratins flört med högerpolitiken samma risk? När kapitalet har fått sitt av socialdemokratin tar man över. Kvar står arbetarrörelsen avklädd, sviken och förrådd. Vägen öppnas för verkligt extrema yttringar i form av grevar och fixare. För oss i vänsterpartiet är det en självklarhet att ett samhälle måste bygga på solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Utan dessa byggklossar i samhällsbygget raseras grundvalen för produktionen av varor och tjänster samt av vård, omsorg och service, för ett samhälle med arbete åt alla och för den sociala välfärden. Bekämpandet av klassklyftorna är, och kommer att vara, vänsterns och arbetarrörelsens viktigaste arbetsuppgift. Utifrån detta resonemang är vi i vänsterpartiet synnerligen oroade över den sänkning av landets produktion som nu sker, med en kraftig stigande arbetslöshet som följd. I dag går över 100 000 människor arbetslösa. Det är 40 000 fler än för ett år sedan. Vidare tilltar antalet varsel, speciellt inom tillverkningsindustrin. Den främsta orsaken till att vi har hamnat i detta läge är den superdevalvering som skedde 1982 -- infarten till den tredje vägen, som innebar att ett alltför lågt löneläge etablerades i vårt land. Fel signaler sändes, som det heter, ut till näringslivet. Det låga löneläget gjorde att investeringarna framför allt hamnade i traditionell sammansättningsindustri. Den tredje vägens politik innebar därigenom att en gammal, förlegad industristruktur byggdes fast. Förnyelsen uteblev. Den internationella konjunkturnedgången har i själva verket endast bidragit till att problemen alltför snabbt och plågsamt har kunnat lyftas fram i ljuset. Vi i vänsterpartiet är därför kritiska till regeringens betoning av detta med lönekostnadskonkurrens. Vad som behövs är ett starkt konkurrenskraftigt näringsliv baserat på gedigna kunskaper, en teknisk utveckling på hög nivå och en demokratisk arbetsorganisation. Vi i vänsterpartiet saknar en sådan medveten politik från regeringens sida. Här gäller det att återupprätta Sverige som en offensiv och framgångsrik industrination. Ny svensk teknik skall kunna gro i Sverige. Vi skall inte önska bort vårt kraftiga internationella beroende -- det kan vi inte göra. Men för den skull behöver vi inte anpassa oss slaviskt. I stället kan vi förhålla oss till detta på ett offensivt sätt. Generella gedigna och goda kunskaper hos alla i arbetslivet är därför en förutsättning för en ny näringspolitik. Att enbart utbilda arbetslösa eller att enbart förlita sig på företagens egen fortbildning innebär att vi inte klarar den uppgiften. En allomfattande vuxenutbildning i syfte att öka kunskaperna på humanismens och teknikens områden är alltså A och O när det gäller den framtida konkurrenskraften. Inte heller räcker det med att hoppas på att investeringar skall göras i Sverige genom att lagar ändras, i tron att andra skall just investera här. Det krävs ett demokratiskt politiskt tryck för att ny teknik och modernisering av svensk industri skall kunna komma till stånd. Det är oroande med signalerna från regeringen om att löntagarfonderna endast skall utgöra en pensionsfond som genom köp av aktier skall trygga någon form av avkastning. I så fall måste det vara slutpunkten för socialdemokratins visioner om en ekonomisk demokrati. Förslaget är, som sagt, fjärran från de tankar som Meidner förde fram under 70-talet om hur man skulle investera och vilket inflytande man skulle ha över arbetet. Frågan är var det uthålliga investeringskapital finns, om vi nu skall ha någon industriell förnyelse i vårt land. Det tredje benet i en konkurrenskraftig näringspolitik är den demokratiska arbetsorganisationen. Det duger inte med dagens falska fikonspråk om medbestämmande och medarbetare. De arbetande känner ju att de har mycket litet att säga till om beträffande den egna arbetssituationen, arbetsmiljön och arbetets innehåll. Regeringen tiger i den frågan. Det blir bara utredningar. Men högeralliansen pekar på det kommande arbetslivsklimatet. De som ibland kallas medarbetare kan man inte lita på, för de skall ha karensdagar så fort det är fråga om sjukdom. Det skall vara ökade löneskillnader, och de som kallas medarbetare skall inte ha några fackliga rättigheter. Skall vi hävda en välfärdspolitik, krävs det hela folket engagemang och inflytande. Glöms detta bort, kan uppvaknandet bli smärtsamt. Det går inte att bara kalla på arbetskraft, för det kommer människor som har större behov, mål och ambitioner i sina liv. De vill inte bara vara en vara på marknaden. Demokratisk arbetsorganisation är jämte ny teknik nyckeln till samhällets produktivitet. En av de allra viktigaste fördelningspolitiska frågorna är naturligtvis frågan om arbete åt alla. Utan tvivel skedde en klar förändring i regeringens attityd hösten 1990. Regeringens satsning för att motverka arbetslösheten anser vi i vänsterpartiet är alltför begränsad. Vi menar att det behövs ytterligare 4 miljarder under det kommande budgetåret för att det skall vara möjligt att möta den öppna arbetslösheten. Varje arbetslös anser vi är ett nederlag för ett samhälle. Dessutom kan man befara att den kraftiga minskningen av industrins kapacitet leder till avsevärda problem, inte minst regionalt, även om konjunkturen vänder, det är nog tyvärr så, att Industriförbundet har rätt när man säger att de stora internationella svenska företagen ökar kapaciteten i sina anläggningar utomlands. Men här hemma ställer man så att säga in. Risken finns att det blir svåra regionala arbetslöshetsproblem -- om nu inte regeringens syfte är att avfolka vissa orter och regioner. Arbetslöshetspolitiken är en förtroendefråga. Villy Bergström, forskare inom arbetarrörelsen, ställer en helt avgörande fråga beträffande den nya arbetslöshetspolitiken från socialdemokraternas sida. Frågan ställs i en artikel som var införd i Dala Demokraten häromveckan. Villy Bergström tar en liten kommun i Dalarna som exempel, nämligen Älvdalens kommun. Villy Bergström frågar: Hur kommer det bli i framtiden när det gäller den nya arbetsmarknadspolitiken och glesbygden? Hur kommer det att bli om låt oss säga ett år? Nu skall ju inga beredskapsarbeten användas, utan nu är det bara utbildning som gäller. Ja, nu är de 150 som är arbetslösa i utbildning, i första ledet. I andra ledet är det ''jobbarklubbar'' som skall träda in. Men regeringen och Allan Larsson har sagt att man inte skall satsa på beredskapsarbeten. Så här står det i artikeln: ''I Älvdalen har man nu ungefär 25 procent av den volym beredskapsarbeten man hade för fyra år sedan, och då var det högkonjunktur! - - Vad är Larsson rädd för? Det är lätt att svara på: Kapitalets nya makt. Skulle regeringen massivt skapa jobb genom beredskapsarbeten, som tidigare, skulle det lättflyktiga kapitalet börja rinna ut ur valutareserven. Räntorna skulle tvingas upp och konjunkturerna försvagas än mer. Det är därför regeingens tjänstemän far till utlandet och säger andra saker än här hemma. Inför utländska kapitalplacerare framhåller man det begränsade i insatserna mot arbetslösheten här hemma. Det lugnar de nervösa kapitalplacerarna. - Endast genom att visa upp villighet att låta arbetslösheten stiga skapas numera förtroende på internationella kapitalmarknader. Regeringen kan inget göra åt det. Det blir tvetungat tal, ett för oss här hemma, ett för kapitalmarknadernas folk på de internationella arenorna.'' Detta säger alltså Villy Bergström, och det är alldeles riktigt. Sedan frågar Villy Bergström: ''Men hur går det med den tredje försvarslinjen i Älvdalen?'' Sedan säger han: ''När skogsarbetaren med valkiga nävar, utan större vana att skriva och ovillig att lägga ut texten i självuppskattning, står där utan jobb, då finns inget beredskapsarbete åt honom. Skall han lämnas därhän, åt marknadskrafterna och stämplingen på förmedlingen?'' Det är egentligen huvudfrågan när det gäller den nya arbetslöshetspolitiken. Är det så, att inte ens regeringen kan tala klarspråk och erkänna detta faktum och försöka mobilisera sig mot detta? Är man alltså med i klappjakten på de arbetslösa och facket, som skall lära sig att veta hut tills lönerna har kommit ned tillräckligt, så att det går att förstärka konkurrenskraften? Det är en avgörande fråga som socialdemokraterna har att svara på. Är man alltså med i den här klappjakten? Regeringens åtstramning av den kommunala ekonomin är ett annat allvarligt hot mot den generella välfärdspolitiken och mot sysselsättningen. I stället krävs det, och det är ett krav som vi har framställt, ett ekonomiskt stödpaket till kommunerna. Det gäller att satsa på service, utbildning, vård och omsorg, som under kommunernas fögderi är ryggraden i samhället. Dessa behövs för att produktionen av varor och tjänster skall kunna fungera. I likhet med Anne Wibble har också jag noterat den uppstramning och uppskärpning som har varit i utskottet när det gäller den offentliga sektorn. Det är bra, och det är väl den enda vändpunkten såvitt jag förstår. Jag hoppas att botten är nådd och att det hädanefter går åt rätt håll. Och så har vi detta med inflationen och Rehnbergavtalen. Vi i vänsterpartiet anser att man i Rehnbergkommissionens avtal utgår från felaktiga premisser. Huvudorsaken till inflationen är inte de breda arbetargruppernas löneökningar utan vinstmaximeringarna, monopolprissättningen, skatter, pålagor och tilltagande löneklyftor. Rehnbergavtalen innebär, som jag tidigare har sagt, en inskränkning i förhandlingsrätten. Det är de arbetandes löneökningar som man är ute efter. De lokala fackens verksamhet skall begränsas. Vi tror dock inte på denna metod att hävda detta med arbete åt alla. I stället blir det bara nya inlåsningseffekter med den typen av politik. Det blir alltså obalans mellan parterna lokalt. De lokala fackföreningarna bakbinds i två år. Aktiviteten minskar för deras del. Det här öppnar vägen för SAFs strategi beträffande lokala förhandlingar. I verkligheten har regeringen genom Rehnbergavtalen gett högeralliansen en fin startsträcka. Man vill inte ha ingrepp i förhandlingsrätten -- men väl större lönespridning, lägre företagsbeskattning etc. Grundbulten för möjligheterna att genomföra en sådan politik är försvagade lokala fackföreningar. Med inslag av kraftig prispress och en mera rättvis skattepolitik kan inflationen på längre sikt hållas tillbaka. Dessutom tilltror vi vänsterpartiet de fackliga organisationerna förmågan att ta sitt ansvar för lönebildningen. Herr talman! Nu har jag kommit till avsnittet om folkpartiets hämnd. Framför allt gäller det Anne Wibble, som tillsammans med socialdemokratin har genomfört en skatteomläggning och som har mycket svårt att smälta att socialdemokraterna har accepterat en differentierad moms på maten. Och, Gunnar Björk, det är inte fyra utan fem partier som inser hur besvärlig turistmomsen är och att det är ganska vansinnigt att på detta sätt belasta en näring. Som vanligt i frågor av det här slaget handlar det, när man skall försöka göra politik av det hela, inte om faktisk politik. När det gäller det moment där jag hade förväntat mig ett konkret förslag som var väl värt att överväga och som kanske kunde yrkas bifall till -- Wibble, som ändå är förslagsställare. Men väl under mom. 12 kommer det en beställning. Det gäller då en socialdemokratisk motion om allmänna farhågor. Naturligtvis fick den socialdemokratiske motionären inte skriva vad som var önskvärt. I stället måste det bli allmänna funderingar om vad som behöver göras. Men det är i varje fall fråga om en viljeinriktning. Jag väntar på en precisering av den här beställningen. Vad kan det röra sig om? Vilken omfattning är det fråga om? Hur är det med finansieringen? Skall man spara något, och i så fall vad? Vilken del av turistnäringen är det egentligen fråga om? Handlar det bara om hotellen? Eller är det kollektivtrafiken som är den helt avgörande frågan för turismen i glesbygden? Hur är det med det som Ingegerd Troedsson talar om i sin motion? Vad är det alltså fråga om? Så här i efterhand, alltså efter att ha läst reservationen i fråga, vore det intressant att få veta vad innehållet egentligen är. Är det fråga om en helt allmän beställning som man inte vet ett enda dugg om? I så fall vill jag påminna om vår hållning. Den är ju känd sedan tidigare. Kanske kan man ändå fortfarande hysa hopp om ett svar. Jag har, som sagt, avgett ett särskilt yttrande, av vilket framgår att vi, så länge det inte föreligger några konkreta förslag, faktiskt vidhåller vår uppfattning. Med detta, herr talman, vill jag säga att vi i vänsterpartiet står bakom de reservationer som jag har undertecknat. I övrigt yrkar jag, med tanke på omröstningen, bifall till reservationerna 2, 5 och 16.
Herr talman! Eftersom Lars-Ove Hagberg påstod att vi inte har sagt någonting, vill jag ändå för undvikande av missförstånd be honom att läsa vår reservation, mom. 8. Där skriver vi om vad vi anser om mervärdeskattens utformning. Vi framhåller att vi vill ha en generell moms. Den sänkning som vi förespråkar skall gälla alla varor och tjänster samtidigt. Detta står att läsa på s. 140 i betänkandet. Var så god och läs!
Herr talman! Lars-Ove Hagberg diskuterade centerns fördelningspolitik, och sedan ville han inte riktigt ta ställning i turistmomsfrågan. Hur skulle det vara om Lars-Ove Hagberg någon gång tänkte på arbetarna i Borlänge när det gäller turismen. Fortfarande har nästan vart fjärde LO-hushåll inte tillgång till ett fritidshus, eller också har de inte haft minst en semestervecka. Varför unnar inte Lars Sälen en helg till ett någon krona lägre pris? Det skulle vara bra om ni också någon gång tänkte på arbetarna som ni talar för. Det finns faktiskt i detta fall mer av fördelningspolitik bland reservanterna än bland kommunisterna.
Herr talman! Till Anne Wibble vill jag säga att jag efterlyste ett konkret förslag som kan samla en majoritet på den ifrågavarande punkten. Jag kan bara konstatera att högeralliansen allmänt vill sänka momsen. Där ingår då frågor som berör turismen. Det har jag noterat redan tidigare. Jag inbillade mig att något av det som står i motionen skulle ha föranlett ett förslag. Det var min utgångspunkt. Jag konstaterar bara att det inte förhåller sig så beträffande den punkten. På en annan och senare punkt finns det dock en allmän beställning, och när det gäller den frågade jag Anne Wibble vad det handlar om. Rör det sig om det resterande beträffande hotell och restaurangbranschen, kollektivtrafiken, liftar eller vad handlar egentligen turistmomsen om? Till Gunnar Björk vill jag säga att det är fråga om just de utgångspunkter som han talar om. De ligger till grund för vår ömsinta hållning till turistnäringen, framför allt när det gäller glesbygden. Vi har pekat på att vi kan tänka oss bl.a. åtgärder som är regionalpolitiskt betingade. Vi tror att det är mycket nyttigt både för låginkomsttagarna och för landets ekonomi att det förs en annan turistpolitik. För övrigt är det väl så, att Gunnar Björk skäms litet grand. I ena stunden är centern ett oerhört militant fördelningspolitiskt parti. Det kan t.o.m. hända att vi som driver frågorna på det här området varje dag nästan känner oss litet överkörda av centern. I den andra stunden skriver man ihop sig med högeralliansen, och den har ju inte gjort sig känd för någon mer utpräglad fördelningspolitik.
Herr talman! Det är mycket enkelt att förklara varför inte reservationen, som är villkorad till tidigare beslut om turistnäringen, är mera precis. Vi räknar nämligen med att kunna genomföra det här, och då måste man ha litet mera på fötterna. Man måste veta vad saker och ting kostar, och man måste känna till vilka avgränsningar som finns. Jag tycker att det viktiga är att kunna konstatera att Lars-Ove Hagberg trots alla vackra ord om turistnäringen inte är beredd att medverka till att bilda en majoritet i kammaren bara därför att han vill ha en preciserad utformning. Från hans utgångspunkt borde det väl vara bättre att få ett tillkännagivande på det här sättet, med begäran om ett förslag om en sänkning av mervärdeskatten på turistnäringen, än att inte få någonting. Jag vill gärna säga att Lars-Ove Hagberg är välkommen att ansluta sig till den villkorade reservationen under mom. 12.
Herr talman! Vi i centern är helt på det klara med vad vi tycker beträffande fördelningspolitiken. I varje fall har vi gett upp tanken på att få något ordentligt stöd av socialdemokraterna på den här punkten. Lars-Ove Hagberg sade att han har en ömsint inställning till de här frågorna. Jag tycker att han bör tänka på personer med lägre inkomst, personer som inte har råd att idka turism inom landet. Dessutom tycker jag att han bör tänka på de delar av sitt hemlän som är så beroende av just en sänkning av turistmomsen. Om han inte vill svika de ifrågavarande grupperna, vore det naturligt att stödja reservationen.
Herr talman! Jag frågade Anne Wibble om vad turistmomsen handlar om. Gäller det kollektivtrafiken? Jag skulle gärna vilja veta något om tyngdpunkten, eftersom turistmomsen inte är något entydigt begrepp. Var det bara den lilla delen som avser hotellen eller någon enstaka skidlift? Den tunga posten i det här sammanhanget är egentligen transporterna. Här har vi faktiskt prioriterat i årets budget och föreslagit ett borttagande -- även av andra skäl. Vi har också prioriterat en minskning av kostnaderna för boendet. När vi inte har sett något konkret förslag har vi inte haft någon direkt anledning att ''hoppa på'' en allmän beställning rakt upp och ned. Men vi är inte alltid alldeles omöjliga. Finns det konkreta och bra förslag är vi inte ovilliga att diskutera dem. Till Gunnar Björk vill jag säga att det är låginkomsttagarna som drabbas av en ökning av skatten vid den här typen av skatteomläggning. Därför hävdar vi att turistnäringen bör underlättas, framför allt regionalt. Eftersom jag själv kommer från ett utpräglat turistlän, ser jag ju vilka fantastiskt negativa följder det blir, då man belastar turistnäringen och framför allt de samhällsgrupper som borde kunna komma i åtnjutande av turismen även i vårt land.

Herr talman! ''Hur kommer det sig att vatten, som är så nyttigt att liv vore omöjligt det förutan, har ett så lågt pris -- medan diamanter, som är ganska onödiga, har ett så högt pris?'' Dessa tänkvärda ord sades en gång av Adam Smith. Det kunde man undra på den tiden, men vi har all anledning att begrunda denna fråga även i dag. Finansdebatter har en tendens att bara beröra det akuta tillståndet i landets ekonomi, kanske med ett perspektiv på det närmaste året. Runt om i världen smyger sig ju kunskapen fram att ekonomi i allra högsta grad är förbundet med ekologi och förhållandena i de ekologiska systemen. Under de tre år som miljöpartiet har verkat i riksdagen har detta varit ett huvudtema i allt det som vi har skrivit och sagt om ekonomi. Det går inte att föra en seriös debatt om ekonomi om man bortser från de ekologiska förhållandena och skeendena. För att förstå vad det är fråga om fordras en kort analys av det moderna industrisamhället och de där rådande drivkrafterna. Industrisamhället är i allt väsentligt ett linjärt produktionssystem med en nära nog rak väg, där råvaror går från olje-, koloch gasfält och gruva via varutillverkning till soptipp. Under vägen produceras avfall i varierande och stigande omfattning, avfall som avges till luft, vatten och mark, avfall som förgiftar och förkväver de biologiska produktionssystemen i allt större omfattning, förgiftade system som producerar mindre och mindre, trots att jordens befolkning nu ökar med närmare 100 milj. om året, tolv Sverige om året. Den ekonomiska politiken i industrivärlden går i allt väsentligt ut på att så snabbt som möjligt förpassa råvaror från sitt ursprung till sophögen. Ju fortare det går, dess bättre är det ekonomiska utfallet. Ju fortare det går dess snabbare stiger bruttonationalprodukten, som är ett mått på den penningomsättning som man kan mäta. Litet rått kan man säga att den ekonomiska politiken går ut på att förbruka så mycket råvaror som möjligt på kortaste tänkbara tid. Politiken går då samtidigt ut på att tillverka så mycket avfall som möjligt och orsaka så mycket förstörelse som möjligt beroende på att de negativa sidorna av råvaruförbrukningen antingen räknas som ett plus i bruttonationalprodukten eller helt negligeras. Det finns ett begynnande uppvaknande och en insikt om att vi nu måste ha avgifter och skatter som tar hänsyn till tillväxtens skadeverkningar. Miljöavgiftsutredningen hade den uppgiften. Så t.ex. införde man förtjänstfullt en koldioxidskatt. Den var visserligen låg och otillräcklig, men ändå. Man vägrade emellertid att införa den på elkraftsproduktionen, eftersom detta skulle leda till högre pris på elkraft. Det skulle industrin inte klara, menar man. Vilket hyckleri att inte använda sig av de instrument som man säger sig vilja använda. Industrins energikostnader är ju ändå skyddade av 1,7-procentsregeln som innebär att industrin i praktiken är befriad från all energiskatt som överstiger 1,7 % av varornas försäljningsvärde. Miljöpartiet har föreslagit att vi skall höja energikostnaderna för att åstadkomma effektivisering och få fram inhemska förnybara energislag och samtidigt som kompensation sänka arbetsgivaravgifterna. Vi vill på olika sätt stärka marknadsekonomin och få den att fungera bättre. Det är märkligt att det i en marknadsekonomi finns så många människor som motarbetar en väl fungerande marknadsekonomi. All tillgänglig klokskap inser nu att vi inte kan arbeta med detta linjära produktionssystem längre. Vi måste komma in i ett kretsloppstänkande. Miljöpartiet har motionerat om detta i åratal. Naturskyddsföreningen predikar det ständigt på ett mycket förtjänstfullt sätt. Vi måste se till att återanvända och återbruka om vi skall minska förgiftningen. Inget av det som vi tar upp ur jordens inre försvinner ju utan allt sprider sig. Det är bara inom den fasansfulla kärnkraftstekniken som delar av materien omvandlas till energi, varav två tredjedelar går förlorade. Förra veckans miljödebatt handlade i hög grad om kretsloppstanken, i varje fall ordmässigt. När det kom till konkreta förslag att förverkliga tanken slog riksdagen nämligen bak ut och sade nej. Ett exempel på felinriktad politik är att momsbelägga kollektivtrafiken. Det skedde trots att beslutsfattarna, socialdemokraterna och folkpartisterna, visste att det skulle leda till ökat bilåkande. Detta sker i en tid då vi alla vet att koldioxidutsläpp och växthuseffekt är ett av våra allra största miljö och framtidshot. Här ser vi hur ledande politiker, som dessutom aspirerar på att bli ministrar efter den 15 september, medvetet och iskallt saboterar miljö och framtid. Jag vill hävda att moms på kollektivtrafik är det i särklass mest miljöfientliga beslutet som har fattats i riksdagen under denna mandatperiod. Efter sådana bravader går det inte an att med någon trovärdighet i behåll påstå att man bryr sig om de ekologiska förhållandena och att man är villig att ta ett framtidsansvar. En av miljöpartiets huvudlinjer i politiken är att minska den materiella förbrukningen, dvs. det materiella slöseriet. Denna minskning kallar utskottet en sänkning av levnadsstandarden. Jag tycker att det är ett fantastiskt påstående. Menar utskottet verkligen att minskad bensin och oljeförbrukning, minskad förbrukning av uran och minskad förbrukning av metaller innebär en sänkning av levnadsstandarden? Då måste utskottet rimligen mena att det motsatta förhållandet gäller, dvs. att ökad förbrukning av fossila bränslen och av uran innebär en höjning av levnadsstandarden. Då måste ökade utsläpp av miljöstörande ämnen av alla slag innebära en höjning av levnadsstandarden. Då måste det vara bra för levnadsstandarden att luft, vatten och mark förgiftas. Då måste det vara bra med rester av kemiska bekämpningsmedel i mat och vatten. Enligt utskottet är det uppenbarligen på det sättet att vi får det bättre ju mer vi förbrukar och ju mer vi smutsar ner. Jag förmodar att utskottet gärna ser att våra vänner i den fattiga delen av världen uppskattar oss och tackar oss för våra ansträngningar att höja vår levnadsstandard genom att öka förtunningen av ozonskiktet och genom att släppa ut mer fossilt kol i luften, så att klimatet ändras och översvämningar främjas. Tacksamhet borde vara ett sätt för dem att visa sin solidaritet med oss. Utskottets tankar är för mig hårresande, cyniska och otidsenliga. Eftersom jag vet att flera av ledamöterna i grunden har en syn på förhållandena som ligger nära den syn som vi i miljöpartiet har, är det märkligt att det 1991 inte skall kunna gå att få ett miljöinriktat och ansvarsfullt betänkande från finansutskottet. Jag tycker att det är beklagligt. Herr talman! Vi har även akuta problem i vår ekonomi. Budgetunderskottet rasar i botten, och man förutspår nu ett minus på 25--35 miljarder, en ofattbart stor summa. Underskottet måste täckas, och det finns egentligen bara tre metoder att klara detta, genom att minska utgifterna, genom att öka inkomsterna eller genom att låna. Skattesänkningar kan det knappast bli tal om, eftersom det då bara blir värre. Och då ökar underskotten. Jag tycker att det är något att tänka på för alla skattesänkarpopulister allt från Carl Bildt, greve Wachtmeister, Nya välfärden och många andra som vill göra sitt bästa för att slå sönder samhällsekonomin. En delförklaring till budgetunderskottet är de höga räntebetalningarna för det enorma budgetunderskott som de borgerliga regeringsåren medförde. Kortsiktigt måste vi arbeta efter alla tre metoderna. Att sänka utgifterna är oftast mycket svårt, eftersom minskningarna enligt vår mening inte får leda till sociala snedfördelningar. Att öka skattekvoten, dvs. att öka statens inkomster, är inte lätt det heller, eftersom vi har en mycket hög skattekvot i Sverige. Vi menar dock att vi kan acceptera en mindre ökning för att därigenom kunna finansiera den nödvändiga omställningen till ett mindre slösande och förgiftande samhälle och för att kunna tillföra medel för att bygga ut spårburen kollektivtrafik och för att hjälpa till att miljöanpassa industrin. Sänkta kostnader kan uppnås genom att delar av transfereringarna görs om så att de som har högre inkomster inte får ut lika stor del av inkomstbortfallet som de som har lägre lön. Vi måste se till att i första hand skydda vård och omsorg. Vi kan inte acceptera moderaternas och folkpartiets sätt att spara. Det går ut på att ytterligare försämra sjukförsäkringen för dem som har lägre löner. För mig är det ett förslag av ganska tidstypiskt nyliberalt slag. Att låna till konsumtion innebär att vi skjuter på betalningen till framtiden och kommande generationer. Precis så sker nu med de gamla borgerliga budgetunderskotten. Stora budgetunderskott leder till att lånetrycket på den svenska marknaden ökar, vilket innebär stigande räntor. Höga räntor driver boendekostnaderna i höjden, vilket i sin tur driver upp kraven på högre lön. Vi är inne i en ond cirkel. Och miljöinvesteringarna kan komma att ta stryk. Det fordras alltså ett nytänkande. Vi är nu inne i en lågkonjunktur som i många stycken är förorsakad av en gammal inflationsdrivande politik, som har drivit upp företagsvinster, kostnader, konsumtion och löner till nivåer som gör att goda svenska varor inte är konkurrenskraftiga längre. Detta är väl bekant, och få säger emot det. Vad kan vi då göra åt vår situation och samtidigt se till att vi kan lösa delar av våra akuta ekologiska problem? Det måste nämligen vara vår uppgift att lösa den dubbla problematiken -- ekologisk och ekonomisk kris. Inte nog med att vi har ett ökande budgetunderskott. Vi har också ett ökande bytesbalansunderskott. Det betyder att vi köper för mer pengar utomlands än vi säljer. Vi får med andra ord låna till vår konsumtion också. Vi skaffar oss nu såväl en ökande utlandsskuld som en inhemsk skuld, samtidigt som vi idogt arbetar för att förstöra vår miljö och våra livsbetingelser. Vi skuldsätter oss till kommande generationer. Det är i längden ohållbart. En minskning av den materiella förbrukningen, som vi har talat om, kan ske genom att vi sänker hastigheterna på våra vägar, genom att vi gör transporter på räls ekonomiskt mer attraktiva, genom att vi slopar momsen på kollektivtrafiken, genom att vi höjer koldioxidskatten och genom att vi sänker subventionsgraden för den eltunga industrin. Detta blir starka incitament till att minska energianvändningen genom effektivisering och hushållning. Alternativa inhemska energislag får ökad chans. Importen av fossila bränslen minskar, och bytesbalansen förbättras. Vi behöver inte låna så mycket, och miljöbelastningen minskar totalt. Kostnaderna för industrin kan vi sänka genom att sänka arbetsgivaravgifterna på sätt som vi har redovisat i våra motioner. Därmed ökar konkurrenskraften genom att de totala lönekostnaderna sjunker. Vi kan öka exporten igen, och bytesbalanssituationen förbättras också. Åtgärderna sänker också kostnaderna för staten, kommunerna och landstingen och innebär därför också att budgetunderskottet kan minskas. En stor del av betalningen sker genom att hushållen får betala mer för sin energianvändning. I genomsnitt ökar inte hushållens köpkraft med den av oss föreslagna politiken. Vi får en omfördelning av produktion till export och en omfördelning av kostnader som sänker budgetunderskottet. Vi måste inte låna för att klara det, och räntorna pressas inte i höjden. Och det kan då bli billigare att bo, i varje fall inte dyrare. Att räkna ut hur kostnaderna omfördelas är hart när omöjligt. De som slösar med energi är de som får betala notan. I glesbygd är man speciellt beroende av vägtransporter. Därför vill vi införa ett kontantbidrag för att kompensera för fördyrande transporter. Däremot är vi inte villiga att sänka priset på drivmedel. Vi måste bibehålla alla tänkbara incitament till att hushålla med energi. Av samma skäl vill vi att gynnandet av de personer som har företagsbilar skall avlägsnas snarast. Det är ett oskick att en växande grupp människor skall särbehandlas så att de slösar med energi på skattebetalarnas, miljöns och framtidens bekostnad. Matmomsfrågan har varit synnerligen aktuell. Vi har arbetat med den så länge vi har funnits i den politiska verkligheten. Och det är glädjande att det nu finns möjlighet att äntligen kunna sänka den. Vi tycker också att man borde kunna komma överens om att sänka turistmomsen till den nivå som den hade tidigare. Kollektivtrafikmomsen måste helt enkelt tas bort om vi skall kunna komma bort från det resursslösande bilåkandet, eller åtminstone minska det kraftigt. Vi är inte så förmätna att vi tror att våra förslag i ett enda slag löser de stora ekonomiska och ekologiska problem som vi står inför. Vi ser dem som steg på vägen. Det är mer förvånande att finansutskottet inte stakar ut några sätt som kan bidra till att klara våra samlade problem. Finansutskottet är fast i ett gammalt förlegat tillväxttänkande som leder till miljöförstöring och till en katastrofal ekonomisk utveckling med ökad skuldsättning. Regeringen är i allt väsentligt inne på samma linje som utskottet. Hur kan det komma sig att varken regeringen eller utskottet på allvar intresserar sig för att ta itu med vår dubbla skuldsättning, att klara både ekonomisk och ekologisk kris. När kommer regeringen att ta sig an problemen? När kommer tänkbara kommande regeringsbildare att ta itu med problemen på ett socialt acceptabelt sätt? Vid sidan av den ekonomiska och den ekologiska krisen har vi den ökade arbetslösheten. Vi anger tre olika vägar förutom dem som regeringen har anvisat för att komma till rätta med den problematiken: En aktiv arbetsmarknadspolitik är en viktig del av den svenska modellen, och den får vi inte överge. Vi kan inte acceptera den syn som professor Anders Åslund, öststatsexperten, ger uttryck för, när han i DN säger sig längta efter tvåtredjedelssamhället. Han och många på politikens högerkant hävdar att Sverige har en kommandoekonomi som liknar den i de forna kommunistiska staterna i Östeuropa. Man för inte politiken framåt med så våldsamma och onyanserade överdrifter och djupt osanna påståenden. De som betraktar skatt som stöld avvisar vi också på samma sätt som vi avvisar moderaternas syn när de i ett förslag till nytt partiprogram säger: ''Varje ingrepp i medborgarnas liv, varje reglering, varje skatt försvårar och dödar livsprojekt.'' Vi ser här hur ett ledande parti avsäger sig varje form av solidaritet med dem som lever nu och med kommande generationer. Varje form av miljö och socialpolitik kastas på skrothögen. Där röjs ingen ödmjukhet inför världens problem. Det är den sanna egoismens talesmän som vi hör. De krafter, som står bakom den moderata partiledningen och vars tänkande har krypit in under skinnet på folkpartister, är ett antal industrioch kapitalägare, som föraktar den svenska modellen med samförstånd och generell välfärdspolitik. Dessa krafter har tvingat fram slopande av valutaregleringen och ett språngartat närmande till EG. Det är samma krafter som betraktar politik som ett sätt att fragmentisera företags verksamheter. EG är som institution djupt odemokratisk med sin topp och centralstyrning till kommissionen och ministerrådet i Bryssel. Det är helt klart att enskilda små länder inte kommer att kunna göra sin röst hörd och kunna påverka politiken i det nya maktcentrat i Bryssel. Det är inte heller meningen, då det skulle störa de mäktigas spel med vår framtid. Från början var EG bara en ekonomisk union för att främja de västra delarna av Europa så att de kunde hävda sig tekniskt och ekonomiskt mot resten av världen. Ett starkt Västeuropa med hög ekonomisk tillväxt och ständigt ökande materiell förbrukning visade sig behöva starka centralstyrande organ för att kunna tvinga igenom beslut inom områdets alla delar. Därför behövs det enligt strategerna en domstol, en centralbank, en valuta, en polismakt och en militärmakt. Det är Utvecklinen i Västeuropa står i bjärt kontrast till utvecklingen i Europas östliga delar. Där bryter man nu under svår vånda ner centrala hårt styrande byråkratiska system, medan man i de västliga delarna går i precis motsatt riktning. Vi ser en mycket märklig process, som kommer att mycket negativt påverka våra möjligheter att föra en något så när självständig ekonomisk politik. Den svenska kronan kommer att försvinna som mynt i en tid när många östländer nu vill komma bort från rubeln och få egna nationella valutor. Det stora problemet med EG vid sidan av odemokratin är den ekonomiska politik för mycket snabb ekonomiskt tillväxt som man har. Enligt Checcinirapporten kan man räkna med en tillväxt på mellan 4 och 7 % per år. Detta leder enligt interna EG-rapporter till mycket svåra miljöstörningar beroende på den snabbt ökande vägtrafiken och de stora utsläppen av kväveoxider, svaveloxider och koldioxider och mycket, mycket annat. Detta vill de stora partierna och KDS nu föra Sverige in i med jättefart utan att på något sätt fråga svenska folket. En folkomröstning efter en intensiv studieperiod är det enda rimliga. Det är symptomatiskt att utskottet avslår krav på anslag till EG-kritisk information. Tysta och okunniga vill utskottet uppenbarligen att svenskarna skall gå in i EG och avsäga sig sitt långa självbestämmande och sin långa parlamentariska tradition, som började på 1400-talet. Ställningstagandet är dåligt. Härligheten håller på att försvinna mitt framför våra ögon, medan vi badar i ljuset av reklambetalda TV-kanaler. Antalet försvinnande och hotade arter ökar. Skogar dör. Våtmarker dikas ut och hav och luft förgiftas. Att gemensamma satsningar, som innebär att vi som privatpersoner kollektivt avstår från omedelbar konsumtionstillfredsställelse, betraktas som frihetsinskränkningar och hot mot valfriheten är logiskt i ett rent konsumistiskt perspektiv. Vissa maktfigurer kan och vill inte se att kollektiva demokratiskt beslutade lösningar innebär en stor samlad frihet: Frihet från oro. Frihet att utbilda sig. Frihet att kunna vara sjuk utan att behöva oroa sig för bostad. Frihet att kunna andas frisk luft, dricka rent vatten och slippa äta medvetet förgiftad mat. Frihet att kunna njuta av kultur utan att vara rik eller bo i stora städer. Frihet att få barn som kan leva friska och utvecklas utan skador redan från fosterstadiet. Frihet att få leva i en fredlig värld. Den konsumistiska friheten är mycket begränsad. De fyra EG-friheterna har tre ekonomiska delar och bara en mänsklig, nämligen fria kapitalrörelser, fri rörlighet för varor och tjänster och sist frihet för människor att röra sig inom EGs gränser. De utanför göre sig inte besvär. Kulturell, social och ekologisk frihet nämns inte. De kan inte prissättas och mätas i BNP-termer. Därför finns de inte med. Det rör sig om en västeuropeisk egoism, inte om internationalism och internationell solidaritet. För mig är kampen för härligheten och demokratin avgörande för framtiden. Jag är glad över att få verka i ett nyskapande parti, som sätter härlighetens och demokratins fortbestånd och utveckling i första rummet. Vi som har haft turen och förmånen att få leva i demokratier med yttranderätt och yttrandemöjligheter som individer måste hålla emot den avdemokratisering inom murar som EG innebär. Vi måste visa våra medmänniskor i öster att vi tycker att vi har något värdefullt att erbjuda världen: levande demokratier med ekologisk samklang somett framtidsprojekt. Vi kan inte nu när östeuropéerna står på randen till att antingen ta steget till frihet eller falla tillbaka i odemokrati själva välja odemokratin och det ekologiska förfallets tyranni. För vad är det vi riskerar när de ekologiska systemen faller sönder? Jo, att de starka ser till att de tar hand om det som blir kvar och låter de svagare gå under. Därför måste vi värna om de ekologiska systemen, inte bara för oss själva utan också för kommande generationer. Herr talman! Detta är mitt sista längre inlägg i riksdagen under denna mandatperiod. Jag kom till riksdagen i oktober 1988, och tre utomordentligt spännande och lärorika år har förlupit. Jag har glatt mig, men jag känner mig samtidigt djupt förtvivlad över mina erfarenheter härifrån. Det som jag tycker är svårast är de orimliga arbetsförhållandena, som innebär att viktiga och avgörande beslut hastas fram. Besluten blir inte så genomarbetade och kloka som de skulle kunna bli och som de bör vara. Våra beslut påverkar människors vardag och det besvärar mig att allt skall ske med sådan orimlig brådska. Jag besväras också av att riksdagen fattar så dåliga beslut när det gäller avgörande frågor om ekonomi och ekologi. Det är som om de kunskaper om dessa förhållanden som finns utanför huset inte får sin givna plats härinne. Kunskaperna finns, men de anammas inte. Vi har sett detta när det gäller jordbrukspolitiken, energipolitiken, miljöpolitiken och nu sist Öresundsbron. Därför fortsätter det ekologiska förfallet i takt med det ekonomiska. Det som hotar oss nu är ett alltmer osolidariskt samhälle, därför att politiken inte vägleds av kunskaper och medkänsla utan av gamla föreställningar om ekonomiska sammanhang, som är frikopplade från våra långsiktiga överlevnadsfrågor. Vad är viktigare än att kunna föra en politik, som beaktar kommande generationerns rimliga krav på goda liv och att de skall slippa betala för våra dumheter? Så länge riksdagen inte arbetar långsiktigt fungerar den tyvärr inte väl. Vi behöver en bra riksdag, en demokratisk och självständig riksdag, som kan fatta de avgörande besluten i Sverige, en riksdag somkan agera solidariskt mot våra vänner i öster och söder, mot de fattiga i världen mot alla dem som vi med vår livsstil nu berövar så många möjligheter. Vi behöver inte en demonterad demokrati med centraliserade beslut i en fåmansförsamling i Bryssel. Låt oss bevara en levande demokrati i Sverige som ett uttryck för en välutbildad och kunnig befolkning, som kan och vill ta ansvar och har medkänsla i tid och rum! En levande demokrati är en del av härligheten. Makten bryr jag mig inte om, men härligheten. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 3, 14, 22

Herr talman! Jag skulle vilja börja med en fråga om politisk anständighet. Hans Gustafsson har ju varit gruppledare för socialdemokraterna här i riksdagen och han har varit statsråd i många år. Vad tycker Hans Gustafsson om att finansministern kommer till denna stora ekonomiska debatt först sedan oppositionens talesmän har talat? I det anförande som finansutskottets ordförande höll fanns det inte ett ord om den tredje vägen. Det kan man förstå, som vi har sagt tidigare. Nu förlöjligade Hans Gustafsson det jag hade sagt om att det program vi har lagt fram, och som återkommer i reservation 1, skulle vara den enda vägen. Han beskärmade sig över vilka följder det skulle få. Det skulle bara innehålla principer och inga konkreta ställningstaganden. Låt mig då påminna om att vi under de senaste åren har lagt fram åtskilliga konkreta förslag som regeringen så småningom motvilligt har anslutit sig till. Jag har redan räknat upp dem. Jag tar några igen, kommunalt skattestopp, sänkt kompensationsnivå i sjukförsäkringen och Öresundsbron senast här i går. Ett inslag i programmet Ny start för Sverige har redan hunnit genomföras. Det är kronans anknytning till ecun. Därom fanns ingenting i kompletteringspropositionen. Det är inte heller någonting som regeringen står bakom. Det är ett beslut som riksbanksfullmäktige slutligen har kommit fram till att bifalla. Men det kom återigen sent. Tänk om det hade genomförts när vi moderater förslog de i mitten av 80-talet. Då hade vi undgått denna inflationstopp och denna överhettning. Det hade givit en helt annan disciplin åt den regering som skall föra den ekonomiska politiken i vårt land. Hans Gustafsson sade att det inte går att sänka skatten och höll ett passionerat försvarstal för den offentliga sektorn, och en stor sådan. Hur tror ni att ni skall kunna klara en situation med nedrivna gränshinder utan att sänka skatterna? Jag upprepar den frågan. Följden måste bli att den pågående investeringsflykten fortsätter. Hur skall ni få i gång ekonomin utan skattesänkningar? Jag skulle vilja ge ett litet citat som jag tycker är värdefullt i det här sammanhanget. Ericsson-chefen Lars Ramqvist har sagt: Om inte skatten sänks flyttar Ericsson utomlands. Det krävs snabb anpassning och däri ingår att skatternas andel av BNP måste ner från nuvarande 57 till 45 % - - Detta är inget hot. Det är ett automatiskt faktum att om inte Sverige snabbt harmoniserar skatter och inflation orkar vi inte med att vara kvar i Sverige. Nu handlar det inte bara om kronor och ören. Hans Gustafsson tog upp den etiska delen av detta. Jag menar att vi även från den synpunkten har anledning att arbeta för sänkta skatter. Vad ger oss politiker rätt att ta mer än hälften av människors inkomster, deras ekonomiska nivå, i skatt till staten? Det är en fråga som jag tycker att Hans Gustfasson har anledning att fundera över.

Herr talman! Jag vill gärna börja med att instämma i Lars Tobissons ilska över att finansministern inte behagar delta i den här debatten. Jag tycker att det är ganska oförsvarligt när vi ändå diskuterar ganska allvarliga ting. Man borde vara här och lyssna från det att debatten börjar. Jag förstår att Hans Gustafsson koncentrerade sitt inlägg till den borgerliga reservationen, eftersom det egentligen bara är där som det finns någon konkret ekonomisk politik att diskutera. Det är bara den reservationen och några andra borgerliga som innehåller några konkreta förslag. Det är ju bra att Hans Gustafsosn erkänner det på detta om än indirekta, men ändå tydliga sätt. Hans inlägg var en mycket stark plädering för kommunal expansion och ökade offentliga utgifter. Han ondgjorde sig särskilt över att vi vill begränsa den kommunala utdebiteringen till 30 kr. Jag föreslår att han ställer sin fråga också direkt till Allan Larsson, som har sett till att det finns en utredning där just denna begränsning i den kommunala utdebiteringen är en förutsättning för framtida välfärd och bra hushållning i kommunerna. Därefter var Hans Gustafsson något slags eko av Gunnar Sträng på sin tid. Det är en aning bevärande, tycker jag. Det har ändå hänt saker i svensk ekonomi. Det är samma typ av resonemang som Gunnar Sträng förde om marginalskatterna när Hans Gustafsson förklarar att det alltid finns välfärdsinsatser som kräver mer pengar och som är viktigare än att göra någonting åt skattetrycket. Gunnar Sträng drev denna linje i många år. Det tog åtminstone 20--30 år innan socialdemokraterna i riksdagen och annorstädes insåg att den var fel. Därför har vi nu genomfört kraftiga sänkningar av marginalskatterna. Jag måste erkänna att jag hoppas att det inte skall behöva ta 30 år till innan socialdemokraterna inser att samma resonemang gäller också det totala skatteuttaget i landet. Och resonemanget är lika galet där. När man inte har så mycket annat att säga från socialdemokratisk sida brukar man göra jämförelser med utlandet. Nu var det fråga om att vi som inte vill ha den socialdemokratiska politiken anses aktivt förespråka en arbetslöshet på 10 % eller kanske ännu mera. Detta är ett ovanligt fult sätt att debattera. Utgångspunkten för Ny start för Sverige ligger i ett värnande om att det skall finnas arbeten i Sverige, arbeten i industrin och arbeten som är säkra, dvs. som inte skapar en arbetslöshet som vi kan se att andra länder har fått. Det är för att förebygga uppkomsten av sådan arbetslöshet som den ekonomiska politiken måste förändras.

Herr talman! Hans Gustafsson tyckte att reservationen var litet substanslös. Jag skulle vilja be Hans Gustafsson att ta sig ytterligare tid att läsa reservationen. Då kan han se att den trots allt är ganska innehållsrik. Den ger t.ex. klara besked när det gäller att vi vill att ekonomin skall byggas på en marknadsekonomisk politik och att det skall finnas klara riktlinjer. Jag tycker att reservationen är oerhört tydlig i sitt sätt att beskriva en rad frågor som är viktiga. Det är en bra reservation som dessa tre partier står bakom och som alla kan stå för. I stället för att Hans Gustafsson skall bekymra sig för centern tycker jag att han skall fundera över sitt eget partis situation och hur partiet utvecklar politiken. Det gäller bl.a. det fortsatta kvarhållandet vid dessa hopplösa löntagarfondsidéer, AP-fonden och offentliga sektorns förnyelse -- där verksamheten i praktiken har stått still. Det förslag som antogs i natt har en ganska liten betydelse. Hans Gustafsson säger att vi är i en slags högerbur. Men om vi är i en högerbur, hur är det med Hans Gustafsson? Hur är det med inlandsbanan. Där har socialdemokraterna gjort upp med moderaterna. Inlandsbanan är en symbol för att ni vill lägga ner servicen i inlandet, dvs. de mindre regionerna. Jag tycker att det är en oerhört viktig principiell fråga. Vidare har vi bron som vi alla fattade beslut om i natt. Socialdemokraterna vill tillsammans med moderaterna bygga en bro västerut. Samtidigt är ni förespråkare för en ökad kontakt söderut mot EG. Ni har alltså ingen anledning att förhäva er sig i den frågan. Vi kan vidare diskutera turistfrågan. Jag tycker att det är fel att bara utgå från utlandsturisterna. Jag vill än en gång påpeka att en fjärdedel av LOs medlemmar fortfarande har inte råd att ta en ordentlig semester. Varför kan man då inte gynna dem genom att sänka turistmomsen? Låt oss ordentligt reda ut vad vi menar i olika partier med turistmoms. Vi i centern menar transporter, hotell, restaurang och de delar som hör till turistnäringen. När det gäller matmomsen, Hans Gustafsson, är det svårt att förstå att man år efter år under mandatperioden har avslagit centerns förslag på sänkt moms på mat, men nu, någon vecka innan riksdagen skall slå igen, lägger fram ett förslag, samtidigt som man yrkar avslag på det förslag som ligger! Vilken trovärdighet har ett parti som röstar nej till ett tiotal förslag under mandatperioden och en vecka innan riksdagen slår igen lägger ett eget förslag, som inte hinner behandlas? Jag tycker inte att det gör den socialdemokratiska politiken trovärdig. Varför skall socialdemokraterna trixa och försöka fixa så att förslaget inte antas? Kom ihåg att i förra valrörelsen teg socialdemokraterna. Då lovade man att utreda frågan. En utredning som för övrigt inte grävde ner sig i denna fråga.

Herr talman! Jag skall inte instämma i högeralliansens ilska över att Allan Larsson inte var här på morgonen. Jag tar det mer som en symbolisk handling. Det som händer här är kanske inte så viktigt. Egentligen borde någon vara ganska nöjd, för ibland tycker man ju att politiker inte skall lägga sig i så mycket. Detta var sagt mer från den skämtsamma sidan. Hans Gustafsson svarade inte på frågan. Varför skjuter man på beslutet om matmomsen? Finns det inte en akut risk för fortsatt politikerförakt på grund av den typen av åtgärder? Det borde komma något argument från utskottets företrädare för att man inte fattar ett beslut nu. Det borde också vara ett svar med någon substans. Jag tänkte tidigare: Oj, tänk om Hans Gustafsson satt som ordförande i den kommunalekonomiska kommittén och hade fått skriva direktiven! Då hade det kanske funnits en stor chans för kommunerna. Men som direktiven är skrivna och som behandlingen går, är det på direkt kollisionskurs med finansutskottets ordförande och de ambitioner som han företräder. Jag hälsar i så fall denna vändpunkt med tillfredsställelse. Det vore tråkigt om Hans Gustafsson sade nej till det kommunala stödpaketet. Jag hoppas att det är för tillfället. Men med övrig argumentation om kommunernas problem framöver är det helt naturligt att detta blir följden. Jag förstår att det inte är så lätt att vara vågmästarparti. Å ena sidan kan man tala om för högeralliansen att man har antagit dess förslag och sedan ifrågasätta varför den gnäller. Man har antagit dess förslag om valutareglering, EG, sjukförsäkring osv. Å andra sidan, vad händer i morgon med den politiken? Det kanske Hans Gustafsson kan svara på. Jag försökte utveckla det resonemanget litet grand. Råder det inte en otrolig fara om man politiskt sett argumenterar som Hans Gustafsson och sedan antar en rad högerförslag? Vad står emot de förslag som finns från högeralliansen i dag? Är det morgondagens socialdemokratiska förslag -- om socialdemokraterna sitter i regeringsställning? Det är just detta som hela arbetarrörelsen har upplevt. Det förslag som man i det ena valet var emot har man sedan godtagit. Det ger ju inget förtroende för regeringen inför ett val eller för den regeringspolitik som läggs fram. Då kan t.o.m. en fråga som matmomsen komma att hamna precis på sidan om, vilket borde vara en central fördelningspolitisk fråga.

Herr talman! Hans Gustafsson säger att en stark ekonomi är grunden för en bra miljöpolitik. Vad är en stark ekonomi? Som jag förstår det är det konventionellt sett när det råder en hög ekonomisk tillväxt. Men vi vet att det också är samma sak som en mycket hög materiell förbrukning, och vi vet att det leder till en omfattande miljöförstöring. Man tror då att ju mer man förbrukar och skapar pengar, ju bättre blir det. Samtidigt ökar miljöförstöringen i omfattning. Jag kan inte riktigt förstå att den starka ekonomin automatiskt är en bot på våra miljöproblem. Jag ser närmast en konventionellt stark ekonomi som ett hot mot vår miljö. Det viktiga är att komma fram till vad tillväxten skall ha för innehåll och på vilket sätt man skall nå tillväxt. Det är viktigt att det inte går till på vilket sätt som helst. Vi i miljöpartiet har den bestämda uppfattningen att vi måste arbeta inom det marknadsekonomiska systemet. Därför är vi varma anhängare till olika former av miljöskatter och miljöavgifter som på något sätt avspeglar kostnaderna för miljöförstöringen, varors produktion och varors användning. Vi som konsumenter skall kunna använda den billigaste varan med en given funktion. På det sättet kan vi som konsumenter vara starka pådrivare i miljöarbetet. Vi kan också välja på ett sätt som gör att industrin successivt övergår till produktionsmetoder som är miljövänliga och tar fram produkter som dessutom är miljövänliga i sin användning. Jag tror att de är de viktigaste funktionerna för en fungerande marknadsekonomi. Det är därför som vi i miljöpartiet är så starka anhängare av att verkligen få den att fungera. Jag hoppas att det skall utgöra ett framtida arbete i Sveriges riksdag att verkligen använda sig av de metoder som finns inom marknadsekonomin. Samtidigt måste vi klarlägga sambanden som finns, så att det blir en bra ekonomi. Samtidigt måste vi också inse att vi måste ha en stram ekonomi, som inte tillåter några väldiga excesser när det gäller våra utgifter. Oavsett om man har en miljöanpassad ekonomi eller ej, kommer vi att ha ont om pengar. Det kommer att påverka vårt handlande när det gäller att satsa pengar där de bäst behövs och på ett socialt acceptabelt sätt. Det är en stor uppgift för Sveriges riksdag att klara detta i framtiden. Den är icke enkel, men den är en utmaning.